Herr talman! Jag vill gärna understryka att det beslut som riksdagen har att fatta angående riktlinjerna för den framtida jordbrukspolitiken är mycket betydelsefullt såväl för jordbruksnäring en som för hela vårt samhälle. Jordbruket har såsom råvarukälla för våra vanligaste livsmedel alltid spelat en stor roll i den politiska debatten. Under tiden före den industriella utvecklingen var jordoch skogsbruk vår största och viktigaste näring. Ett rationellt och produktionskraftigt jordbruk är för varje land en livsviktig tillgång. För oss politiker är det en besvärlig uppgift att nå lönsamhet i det svenska jordbruket med alla dess olika brukningsmetoder och skiftningar i fråga om bördighet, arealstorlek, byggnadsbestånd, läge, maskinuppsättningar, och kanske framför allt med den svenske bonden själv, som har så varierande förutsättningar att klara uppgiften. Dock kan vi medverka genom att leda utvecklingen åt, som vi hoppas, rätt håll. Såväl jordbruket som dess brukare är traditionsbundna. Det går icke att med ett riksdagsbeslut förändra deita förhållande, även om det i vissa fall skulle vara önskvärt. Sverige har utvecklats till ett av världens främsta industriländer. Utvecklingen har gått snabbt. Jordbruket har icke kunnat följa med i denna snabba takt, vare sig tekniskt eller ekonomiskt. Den tekniska utvecklingen är givetvis beroende av den ekonomiska. I den mån de ekonomiska förutsättningarna har funnits har det svenska jordbruket i förhållande till andra länders jordbruk hävdat sig gott och till och med kunnat tjäna som ett föredöme. Även om debatten kring det svenska jordbruket under det senaste året varit både frän och lidelsefull — något som vi hoppas kommer att fortsätta — har ur denna debatt vuxit fram förslag till åtgärder som bör hälsas med tillfredsställelse av alla grupper. Såväl jordbruksutredningen som departementschefen har starkt understrukit det angelägna i att bevara ett livskraftigt svenskt jordbruk och ge dem som arbetar i näringen en standard som är fullt jämförbar med den standard som andra grupper i samhället har. Riksdagen kommer med de beslut som fattas i dag att ytterligare understryka detta. För den som står i begrepp att investera betydande kapital och arbetsinsatser i ett företag — det må vara jordbruk eller annan form av företag — skall lönsamheten givetvis vara det avgörande. Det är också angeläget att bedöma framtidsutsikterna för det företag man står i begrepp att ägna sig åt. Att bygga upp ett rationellt och bär kraftigt jordbruk i dag innebär stora uppoffringar i både kapital och arbete. Utskottet har särskilt understrukit detta och framhållit att möjlighet bör beredas till företagsekonomisk lönsamhet vid rationellt bedrivna jordbruksföretag så att man får samma lönsamhetsförhållanden som råder inom näringslivet i övrigt. En effektiv satsning från samhällets sida vid uppbyggandet av rationelia jordbruk anser vi från socialdemokratiskt håll vara en god förutsättning för att nå detta mål. Utan tvekan spelar prissättningen på jordbrukets produkter en mycket stor roll både vid uppbyggandet av rationella jordbruk och för lönsamheten. Därom är vi eniga. Vad vi däremot icke har kunnat nå enighet om är huruvida prissättningen skall ske för lång tid framåt och med någon form av inbyggt inflationsskydd eller om vi skall nöja oss med korta avtalsperioder och därmed på ett smidigare sätt följa utvecklingen både på hemmamarknaden och vid en eventuell anslutning till EEC.

Utöver den motivering som vi anför i vår reservation vill jag framföra ytterligare några synpunkter. Det är icke möjligt, vilket vi även understryker i reservationen, att binda sitt handlande för en lång period, eftersom utvecklingen inte kan överblickas i alla de avseenden som är av betydelse. Erfarenheterna av den hitintills förda prispolitiken visar att försöken att med hjälp av automatiska regler uppnå i förväg uppställda målsättningar inte varit framgångsrika. De partier som är företrädda inom utskottsmajoriteten på denna punkt var t.ex. mycket angelägna att år 1963 framhålla att sexårsavtalet icke under de första tre åren lett till avsett resultat. Det kan icke anses välbetänkt att binda prissättningen i en långtidsplan samtidigt som priserna för den närmaste tvåårsperioden i viss mån anpassas till förhållandet inom EEC. Inom EEC föreligger ingen sådan långtidsplan, till vilken en eventuell svensk långtidsplan skulle kunna anpassas. En inte mindre viktig synpunkt på utskottsförslaget är hur konsumentintressena skall kunna tillgodoses inom ramen för den föreslagna planen. Detta berörs inte närmare av utskottet. Konsumenternas intresse av lägsta möjliga priser på livsmedel torde inte automatiskt tillgodoses genom en plan som görs upp med hänsyn till de faktorer som utskottet räknat upp. Den kanske allvarligaste svagheten med utskottets förslag är att man försöker att med ett och samma medel uppnå en rad olika målsättningar. Den ekonomiska tryggheten för de i jordbruket sysselsatta måste givetvis tillgodoses på så sätt att sysselsättningen sker vid bärkraftiga jordbruksföretag. Detta sker genom rationaliseringsverksamheten som har till mål att få till stånd bärkraftiga och utvecklingsbara företag. Att samtliga inom en viss näring vid ett visst tillfälle sysselsatta människor genom prissättningen på näringens produkter skulle kunna erbjudas ekonomisk trygghet för all framtid är fullständigt orealistiskt. Om samma princip tillämpades inom andra delar av vår ekonomi skulle man vara tvungen att förbjuda permitteringar, övergång från ett företag inom en bransch till ett inom en annan 0. s. v. Detta går rakt emot målsättningen att eftersträva samma villkor för jordbruket som för andra näringar och skulle direkt hämma möjligheterna att genomföra rationaliseringsmålsättningen. Den föreslagna långsiktiga inflationsregeln förekommer inte på annat håll i svenskt samhälle. Varför skulle inte verkstadsindustrin eller pappersmasseoch pappersindustrin kunna göra anspråk på samma garanti? Om man skall försöka att göra jordbruket till en näring bland andra näringar är det föga lämpligt att införa i svenskt näringsliv helt unika regler om t.ex. s.k. inflationsskydd. Utskottet har genom sitt förslag eftersträvat att binda jordbruksnäringen i en situation som samhället skall försöka förändra genom t.ex. rationaliseringsoch omställningsverksamheten.

Herr talman! Den här debatten har flutit så lugnt att ingen har ingripit med repliker. Vi har nog tyckt att det kunde vara bäst så för att koncentrera oss på en replikväxling senare. Herr Magnusson uppfordrade mig emellertid genom några direkta frågor, och jag vill därför ta tillfället i akt och avbryta talarlistan. Det är många saker i herr Magnussons anförande som jag skulle vilja ta upp, men jag skall med hänsyn till den korta tid jag har till förfogande nöja mig med ett par. Jag talade om utspelet i fjol då socialdemokraterna lovade 1500 kronor per hushåll om den socialdemokratiska jordbrukspolitiken kunde förverkligas. Jag tog upp den saken därför att den visar hur oerhört orealistiskt hela detta resonemang var. Det är lätt att göra en liten räkneoperation. Det finns 3 miljoner hushåll i detta land. 3 miljoner gånger 1500 kronor blir 4,5 miljarder. Det svenska jordbruket har 5 miljarder kronor för hela sin livsme delsproduktion. Det betyder i stort sett att det svenska jordbruket skulle producera fullständigt gratis. Det är egentligen så dumt att det inte är värt att diskutera, men det har dock tagits upp i debatten. Herr Magnusson och jag är överens om en sak. På sikt måste vi alla arbeta för att få ned livsmedelspriserna till de lägsta möjliga. Det är ett intresse för alla, men förutsättningarna för att kunna nå detta mål är att vi kan skapa lönsamma jordbruk. Det går inte att tro att man kan omedelbart nå vissa vinster. Man kan göra det på sikt om man rationaliserar och effektiviserar det svenska jordbruket. Det förvånar mig mycket att vissa produkter har valts ut i sammanhanget och därvid framställts som alltför dyra. Tag t.ex. mjölken, som enligt det socialdemokratiska förslaget från föregående år skulle bli 20 öre billigare för konsumenten. Varför just välja ut mjölken, som är det billigaste av alla de livsmedel som vi har och utan tvivel det värdefullaste? Jag hänvisar till herr Harald Petterssons resonemang om äggviteförsörjningen i världen. Vilken roll kommer äggvitan att spela i framtiden när vi har rationaliserat bort en stor del av den svenska mjölkproduktionen? Vilken betydelse skulle inte torrmjölkäggvitan ha för u-länderna i dag? Men mjölkproduktionen skall ändå minskas för att tillfredsställa vissa krav. Detta är dock ingen långsiktspolitik, och det kommer icke i längden att innebära att vi får billigare livsmedel. Tro mig: när mjölkproduktionen sjunkit tillräckligt mycket blir mjölken så dyr att man inte kommer att behöva diskutera priset. Jag tror också att detta ur det svenska jordbrukets synpunkt är en utveckling som vi inte har anledning att vända oss mot. Först när den har fullföljts kan vi börja tala realistiskt om dessa frågor. Jag är dock ledsen över att denna sak kommit att tilldra sig ett så väsentligt intresse i detta sammanhang. Vad vill då högerpartiet göra? Jo, det vill långsiktigt söka förbättra produktionsförutsättningarna för det svenska jordbruket och därmed skapa förutsättningar för lägsta möjliga livsmedelspriser. Men då skall vi inte sätta upp en målsättning som innebär att vi först och främst försöker krympa produktionen. Det primära måste vara att på alla sätt försöka bygga upp en svensk livsmedelsproduktion som är tillräckligt rationell för att hävda sig. Det är inte en kortsiktig utan en långsiktig lösning, dessutom den enda hållbara.

Herr talman! Till föreliggande utskottsutlåtande har jag fogat en blank reservation, betecknad med nr 11. I den upptas frågan om råvarukostnadsutjämningen, som i utlåtandet behandlats på sid. 129—133. Jag skulle först vilja begagna tillfället att göra några allmänna reflexioner beträffande den svenska livsmedelsindustrin. Vi har nu i drygt fyra timmar diskuterat jordbruksfrågan, men den svenska livsmedelsindustrin har icke nämnts. Likväl är det otvivelaktigt så att en fördelaktig utveckling för det svenska jordbruket måste kombineras med en väl utbyggd och på den internationella exportmarknaden konkurrenskraftig svensk livsmedelsförädling. Trenden mot allt högre förädlingsgrad av livsmedel känner vi väl till. Nödvändigheten av att ge livsmedelsindustrin sådana arbetsbetingelser att den kan konkurrera med utländska industrier under lika betingelser borde vara självklar. Härvidlag kommer frågan in om vilken metod som skall tilllämpas för att vi skall kunna nå så långt som möjligt i dessa strävanden trots vår inhemska högprislinje. En industriell lågprislinje vore idealet för förädlingsindustrin — antingen generell för de varugrupper som lämpar sig för detta, eller för övriga varor enbart avseende exportgods. Jag är helt medveten om att det här vidlag föreligger stora svårigheter genom handelspolitiska bindningar av olika slag och att hänsyn måste tas till eventuellt kommande konkreta marknadsförhandlingar etc. Men likväl anser jag att man inte får släppa tanken på en industriell lågprislinje utan måste pröva vara efter vara för att se vad som lämpligen kan göras för att förbättra konkurrensmöjligheterna för livsmedelsindustrin. Man får inte tveka att genomföra sådana lättnader så snart man finner praktiska möjligheter därtill. Detta principresonemang har i högerpartiets partimotion förts med hänvisning till dagsläget inom EFTA och till framtidsförhoppningarna beträffande EEC. Såsom en konkretisering av detta generella resonemang tog jag i en motion upp önskemålet att för sylter, marmelader och saft få till stånd en prisutjämning på socker, så att industrin på detta område skulle kunna få arbeta med socker till världsmarknadspris och på så sätt erhålla konkurrenslikställighet med t.ex. våra EFTA-partners Danmark och England. Det är inte alls någon nyhet för svensk livsmedelsindustri att få tillgång till billigt socker. Chokladindustrin arbetar sedan några år med sådana villkor. Avräkningspriset på chokladindustrins socker för t.ex. juni månad är 33,5 öre per kg, mot normalpriset kronor 1:15 för industrin i övrigt. Vid utskottsbehandlingen redogjorde jag i viss mån för de danska och engelska förhållandena. Den danska syltoch marmeladindustrin arbetar med ett sockerpris av 50 svenska öre per kg, den engelska med rena världsmarknadsnoteringen, som nu senast var cirka 37 öre per kg för råsocker. I utskottsutlåtandet hänvisar man till att den arbetsgrupp som utrett frågan om industrins råvarukostnadsutjämning för dessa varor i första hand rekommenderar en tullhöjning. Varför? Jag vill gå den andra vägen, vilket ur industrins och konsumenternas syn punkt givetvis vore en fördel. Jag grundar detta på att vi internationellt sett redan har ett högt prisläge för dessa varor. Nog måste vi väl i den allmänna handelsliberaliseringens tecken sträva efter en utjämning av sådana generella prisskillnader för hela varugrupper. Jag gick i söndags ned till Dragörfärjan i Limhamn och stoppade på mig en prislista från en butik i Dragör. Jag skall tillåta mig ett par prisjämförelser — inte för att jag tycker om denna gränshandel och vill göra reklam för den utan snarare för att jag vill försöka hjälpa till att efter hand plocka bort sådana här prisskillnader och minska denna typ av handel. Jag är också medveten om att detta kan verka att vara småtterier, jämfört med tidigare från denna talarstol framförda synpunkter på världssvälten, småbrukarnas öde m.m. Men någon får väl med enkla medel försöka illustrera livsmedelsindustrins situation, och då måste jag tala om t.ex. hallonsylt. På den danska sidan kostar i dag 450 g apelsinmarmelad kronor 1:12. Motsvarande pris i Sverige är 1:60, d.v.s. 30 procents prisskillnad. Detta är den minsta differensen. Jordgubbssylt kostar kronor 1:58 för 450 g på den danska sidan. I dag på förmiddagen var 3: 75 det enda pris jag kunde hitta här, och det gällde importerad vara. Här kan anmärkas att t.ex. Findus har lagt ned sin tillverkning av denna vara. Hallonsylt kostar på den danska sidan 1:58 för 450 g och här 2:90 för 410 g. Samiliga priser är uttryckta i svenska kronor. Jag hoppas verkligen att man i departementet, när denna sak vidarebehandlas, tar sig en ny funderare på frågan om inte prisutjämning trots allt vore att föredra framför tullhöjning. Påpekandet att en ej obetydlig sänkning av sockerpriset skall ske den 1 september är väl i detta sammanhang något dubiöst. När chokladindustrin arbetar med 33,5 öre och den danska syltoch marmeladindustrin med 50 öre, är en sänkning från kronor 1:15 till kanske en krona — om sänkningen nu blir så stor — inte direkt revolutionerande. Min motion innehöll även en nästan resignerad suck över svårigheterna för de små specialodlingarna — i detta fall gällde det hallon och jordgubbar — att klara sig på grund av det höga allmänna kostnadsläge som vår generella högprislinje medfört för sådana grödor och för produkter som inte ingår i jordbruksregleringen utan som skall hävda sig i konkurrensen med importvaror. Som motionär har jag låtit mig nöja med utskottets skrivning på sid. 133, där man förutskickar att Kungl. Maj:t skall uppdra åt jordbruksnämnden att i samråd med kommerskollegium och andra myndigheter följa utvecklingen och komma med förslag. Denna uppföljning hoppas jag sker med vaken blick för den verkliga nationalekonomiska nytta dessa specialodlingar åstadkommer. Vi använder jordbrukets produktionsfaktorer till specialodlingar — exemplet ärter som exporteras djupfrysta till England är ett typfall — i stället för att dessa produktionsfaktorer skulle ha använts till grödor som kommer in under jordbruksregleringen med dess importskydd och exportförluster etc. Det är genom att för en gångs skull sätta sig ned och tänka sig in i denna problematik som man först tillräckligt kan värdesätta livsmedelsindustrins betydelse och insatser. Nu skall jag omgående deklarera att som jag förstått andan och tonfallet i departementets skrivningar i dessa ting så är man där ganska öppen och förstående för sådana tankegångar, varför mitt inlägg här mera får uppfattas som en påtryckare och mindre som en polemik mot regeringsförslaget. Herr talman! Jag har inget säryrkande att ställa.

Herr talman! Sedan utskottsledamöter från de olika partierna mycket ut förligt har redogjort för sina ställningstaganden anser jag att det finns ingen anledning att upprepa för många argument. Jag nämner detta redan nu då jag säkert kommer att göra många besvikna genom att tala mycket kort. Låt mig bara, herr talman, med några ord stryka under en del synpunkter som framförts med anledning av en av de reservationer som är fogade till utskottets utlåtande. Detta gäller reservation 6 angående rationaliseringsstöd till deltidsjordbruken. Förutom partimotionerna har vi — några ledamöter av denna kammare — i en motion nr 848 understrukit deltidsjordbrukens' berättigande. Dessa jordbruk representerar en form av elasticitet hos näringslivet och rörlighet hos arbetskraften som det från det allmännas sida finns all anledning att slå vakt om. Jag tror rent personligt att vi skall räkna med deltidsjordbruken först och främst som en övergångsform men även i viss utsträckning på längre sikt. Vad grundar jag då denna uppfattning på? För det första har deltidsjordbruken i vårt land helt ändrat karaktär. Från att dessa jordbruk tidigare nästan uteslutande bestått av små enheter på några hektar har allt större jordbruk övergått att fungera såsom deltidsjordbruk. Detta gäller inte enbart skogsbygderna där praktiskt taget alla jordbrukare har deltidssysselsättning ur jordbrukssynpunkt. Detta förekommer också mycket ofta på slättbygderna där en ägare till ett relativt stort jordbruk utan animalisk produktion kan ha svårt att få heltidssysselsättning på sin gård. Hur många brukare finns det då i vårt land som ej helt får sin bärgning av egen jord och skog eller som inte helt klarar sig på arrenderad jord? Ja, några säkra aktuella siffror kan man inte få fram. Jordbrukets utredningsinstitut gjorde 1965, alltså för två år sedan, en stickprovsundersökning som gav till resultat att 16,4 procent av jordbrukarna har förvärvsarbete i andra näringsgrenar. Jag skulle tro att man vågar säga att nu närmare en femtedel av våra jordbrukare är deltidsjordbrukare. Det andra skälet till att jag vill att man skall slå vakt om deltidsjordbruket är att vi genom att behålla detta jordbruk på ett billigt sätt bevarar en öppen bygd. Detta är inte enbart ett landsbygdsproblem. Det är inte minst ett tätortsbefolkningens intresse. I den naturoch miljövårdsdebatt vi hade här i kammaren för ett par veckor sedan underströk bl.a. herr Wirtén mycket starkt vilken stor miljöoch trivselfråga just detta är. Jag är själv med i en skogsvårdsstyrelse och har på nära håll tillfälle se hur lätt det går att få bidrag till igenplantering av åkerjord till skog. Herr Axel Kristiansson har tagit upp den ekonomiska synpunkten på detta, och jag skall inte upprepa det. Jag vill i stället fråga om vi inte bör vara på vår vakt så att vi inte för framtiden helt avhänder oss för mycket av den öppna jorden, detta dels av naturvårdsskälet som jag pekat på men också av det skälet att vi kan behöva dessa områden som reservjord i framtiden eller i en krissituation. Genom bevarandet av ett så stort antal extensivt drivna deltidsjordbruk som möjligt löser man, efter vad jag förstår, dessa frågor på det enklaste och för samhället billigaste sättet. Låt mig också säga att deltidsjordbruket är en attraktiv boendeform! Detta kanske är den största orsaken till det stora antalet deltidsjordbrukare, som jag nyss nämnde. I såväl motionerna som i reservationen har framhållits deltidsjordbrukens stora betydelse ur bostadspolitisk synpunkt. Sammanfattningsvis skulle jag, herr talman, vilja säga att deltidsjordbruken för många är inte bara en bra företagsform, en attraktiv boendeform, utan också en passande livsform där människorna känner trivsel och trygghet.

Herr talman! Det är väl ingen produktionsform som egentligen är något självändamål, utan hela tiden är det också fråga om någon form av konsumtion. När vi nu diskuterar vårt svenska jordbruk är det inte enbart en fråga som gäller jordbrukarna, utan konsumenterna har här liksom annorstädes också ett visst intresse. Proposition nr 95 innehåller naturligtvis en hel rad avvägningar av vad som är bäst sett ur både producentens och konsumentens synpunkter. Jag skall endast nämna några exempel i denna problematik. Att självförsörjningsgraden successivt skall sänkas fram till slutet av 1970 talet till cirka 80 procent sammanhänger naturligtvis med vår önskan om bättre lönsamhet och naturligtvis hyggliga priser. De förlustbringande exportöverskotten bör väl rimligen kunna nedbringas till båtnad för både producenter och konsumenter. Här tycks de borgerliga mena att dessa exportförluster som i första hand drabbar jordbruket i stort sett motsvaras av de införselavgifter som konsumenterna betalar. Sett ur konsumentsynpunkt är väl detta inte ett helt tillfredsställande resonemang. Det är väl ändå så att den överproduktion vi här har drabbar både producenter och konsumenter. Att skapa så effektiva företag som möjligt spelar en stor roll både för lönsamheten och för priserna, och statens insatser i rationaliseringshänseende är ju ett led i just denna strävan. Naturligtvis måste det i den praktiska tilllämpningen visas smidighet och anpassning. Den måste naturligtvis komma till användning. Det gäller ju att stimulera till skapande av allt flera rationella företag utan att produktionen ökas mer än den minskning som åstadkommes genom nedläggning av mindre, ineffektiva företag. Vad vi än skriver och beslutar måste denna anpassning ske, vilket både producenter och konsumenter har intresse av. I den föreliggande propositionen och i de socialdemokratiska utskottsledamöternas skrivning har jag för min del funnit täckning för vad vi här syftar till, nämligen en grund både för lönsamhet åt jordbrukarna och relativt hyggliga priser för konsumenterna. Beträffande de borgerliga reservationerna tycker jag, rent ut sagt, att de tämligen ensidigt ser frågan ur producenternas synpunkt. Jag skall bara beröra två av dem. Enligt reservation 6 — som i viss mån tangerar reservation 13 — vill de borgerliga reservanterna ge kreditgarantier också åt den som sysslar med jordbruk på sin fritid. De skäl som reservanterna åberopar syns bl.a. vara att deltidsjordbrukare med ganska stora arealer kan ha den extensiva formen och på detta sätt hålla jord i reserv för omvandling till intensiv drift vid behov — en fråga som föregående talare var inne på. Reservanterna tycks ha i tankarna någon form av jordbank. Jordbruksutredningen har närmare analyserat frågan om jordbank men efter ingående behandling avvisat tanken som ogenomförbar. Någon avvikande mening har inte anmälts vare sig under utredningen eller under remissbehandlingen. Ytterligare skäl för kreditgarantier till deltidsjordbrukare anses av reservanterna vara en förbättrad naturvård. Reservanterna kan naturligtvis inte garantera detta. Det är väl enbart ett antagande. Om exempelvis deltidsjordbrukaren efter en tid beslutar sig för att plantera skog på sina arealer, kan man ju fråga sig om reservanterna också betraktar detta som en förbättrad naturvård. Jag är inte alls främmande för att frågan om naturvård i samband med vissa jordar kommer att bli mer och mer aktuell, men då kommer vi in på det nya naturvårdsverkets gebit. Även om frågorna i vissa hänseenden tangerar varandra skall vi inte blanda bort korten och tala om jordbruk och na turvård utan någon som helst gränsdragning. Den bostadspolitiska motiveringen, som också anförs i reservationen för kreditgarantier till deltidsjordbrukare, tycker vi är ganska långsökt. Att vi på jordbrukets område knyter an till en bostadspolitisk målsättning anser vi överflödigt. Vi har i vårt ställningstagande inte betraktat problemet om deltidsjordbrukaren på samma sätt som de borgerliga reservanterna. Den som har en heltidstjänst som han lever på och dessutom på sin fritid vill driva jordbruk, han har sin fulla rätt till det. Om det sedan är en hobby och rekreation eller ett extraknäck, kan det vara lika vällovligt. Tjänar han några kronor, får han skatta för dem. Får han, som också sker, underskott på sin fritidssyssla, vet han att underskottet är avdragsgillt vid deklarationen. Det kan visserligen inträffa att han får lägre slutgiltig skatt än vad hans kompis på jobbet med samma inkomst får, men det kanske inte hör hit. Den statliga insatsen enligt reservation 6 har han nog ganska liten förståelse för. Jag vill därför i denna punkt bara kort konstatera att vi, i motsats till reservanterna, vill att det statliga stödet till jordbruksnäringen skall avse dem som har sin utkomst av jordbruket. Herr talman, jag yrkar bifall till utskottets förslag, vilket innebär avslag på de motioner som föranlett reservation 6. Enligt propositionen och utskottsutlåtandet skall den som under innevarande år har fyllt 55 år eller mera ges möjlighet att välja mellan att antingen fortsätta jordbruksdriften och därvid få ett årligt stöd i form av övergångsbidrag eller att frånträda fastigheten och då kunna få ett avgångsvederlag. Men dessutom skall övergångsbidrag av sociala skäl kunna beviljas även den som är under 55 år. Reservanterna tycker detta förslag är så bra att det under fyra år fram i tiden bör gälla även för dem som är under 55 år och inte kan åberopa sociala skäl. Vad reservanterna här inte tycks beakta är att de småbrukare som det här gäller redan enligt propositionen har möjlighet till kontantunderstöd, om de just under tiden 1967—1971 övergår till annan sysselsättning. Även en annan faktor måste framhållas i sammanhanget, nämligen de regler som i övrigt gäller på arbetsmarknaden. Vår självklara strävan är här liksom när det gäller andra grupper att den arbetsmarknadspolitiska rörligheten inte får äventyra den enskilda människans sociala och ekonomiska trygghet. Vi skall dock komma ihåg att samhället är annorlunda nu än för decennier sedan. Detta erkändes av en, som jag tycker, mycket respektabel högerkvinna i denna kammare för några år sedan. Jag kan inte underlåta att återge den replikväxling som då skedde. Det var en av mina första upplevelser i riksdagen. Diskussionen gällde frågan om en försäljning av LKAB-aktier, ett förslag som högern återkommer med varje år. En av de socialdemokratiska utskottsledamöterna frågade då varför högerpartiet så envetet återkommer år efter år med denna framstöt när partiet ändå vet att det inte blir något av förslaget. Den socialdemokratiske ledamoten fick då ungefär följande svar av denna högerkvinna: »Jag skulle vilja fråga herr Elowsson: Hur var det inte på den tiden när socialdemokraterna var i minoritet, hur envisa var ni inte då? Hur skulle samhället ha sett ut i dag om ni inte hade varit så envisa som ni var?» Jag tycker att den repliken innebär ett erkännande som går litet utöver vad vår gode vän herr Torsten Bengtson här ha dragit upp av alla de hedrövligheter som har skett, visserligen bara på jordbrukets område men i alla fall. Herr Bengtson återgav ju en hel serie av felbedömningar och misstag. Jag vill, herr talman, på denna punkt be att få yrka bifall till utskottets förslag, vilket innebär ett avslagsyrkande i fråga om reservation nr 9. Herr Isacson tog upp en detalj — det var väl efterdyningar till valrörelsen — nämligen att socialdemokraterna hade sagt till väljarna att det socialdemokratiska partiet skulle kunna spara in 1500 kronor åt varje hushåll. Jag trodde för min del att denna sak var utagerad vid det här laget. Men när den kommer upp till och med här i första kammaren, ber jag att få relatera en intervju som skedde i anslutning till detta ämne. Expressen och en del andra tidningar hade klamrat sig fast vid detta tal om 1500 kronor. De hävdade att socialdemokraterna hade utlovat en prissänkning på 1500 kronor per familj. De åberopade en artikel skriven i Stockholms arbetarekommuns valtidning >»Nu — Storstockholm». Av denna artikel framgick klart att den utgjorde ett referat av en vetenskaplig skrift, utgiven av Industrins utredningsinstitut, och att de 1500 kronorna är ett räkneexempel, som visar jordbrukspolitikens kostnader. En presentation av artikeln på valtidningens första sida var emellertid illa formulerad och kunde föranleda missuppfattningar. Den missuppfattningen försökte borgarna under valkampanjen leva högt på — socialdemokratins tidningar får ju inte göra några misstag — trots att statsministern rättade till misstaget inför hela svenska folket i TV-utfrågningen, vilket framgår av följande direkta citat från en utskrift av den bandupptagning som gjordes under programmet. Lars Orup frågade så här: »I går kväll sade ni i Vasaparken att ni aldrig lovat en sänkning generellt av livsmedelspriserna. I Stockholms arbetarkommuns tidning, som vi talade om tidigare också, heter det att maten skall bli billigare och att ett högrationellt jordbruk skulle minska matkostnaderna med i genomsnitt 1500 kronor per familj och år. Blir det prissänkningar eller inte på livsmedel?» På det svarade herr Erlander: >Den här uppgiften om de 1500 är hämtad från ett vetenskapligt arbete av: två experter. Den vill bara visa vad det nuvarande skyddet kostar konsumenterna. Jag tror icke ett ögonblick att vi kan göra en sådan revolution, så att vi kunde ta bort allt skydd för jordbruket.

Jag anser att vi nu skall gå in för en ny jordbrukspolitik och hålla oss till den saken.

Herr talman! Om debatten inte redan hade pågått så länge och kammarens ärade ledamöter blivit hårt prövade under riksdagens intensiva slutskede, skulle det ha varit frestande att ta upp en jämförelse mellan jordbruksdebatten under det skede av frihetstiden då merkantilismen bröt fram och den debatt som förts här hemma och i hela Västeuropa under de senaste årtiondena. Av anförda skäl skall jag dock avstå därifrån.

I dag har vi ett till stora delar högrationaliserat och topptrimmat jordbruk och en industri som i jämförelse även med världskonkurrensen står på toppen. På 1700-talet levde nästan alla invånare på jordbruk. Nu har den jordbrukande befolkningen gått ned till att utgöra blott 6 å 8 procent. Då gällde det att odla upp övergivna hemman — skattevrak — nu talas blott om nedläggning av olönsamma gårdar och att bygga upp bärkraftiga. Likafullt har vi fortfarande en engagerande och intensiv jordbruksdebatt. Jag vill erinra om detta som en påminnelse om att det vi nu upplever inte är något nytt utan blott ett led i den ständigt fortgående utvecklingen av samhället, där det gäller att anpassa sig till nya förhållanden. Jordbruket intar den särställningen att dess omställning av naturliga skäl måste gå långsamt och därför måste ha tid på sig. Olaus Magnus berättar i sin historia från 1500-talet om hackebruket såsom gammalmodigt och fornt redan på den tiden. Samma hackebruk har jag träffat på i de blekingska skogsbygderna i slutet på 1930-talet. Det säger en del om situationen. Inkallad till en rationaliseringskonferens i mitten av 1940-talet, då riktlinjerna för de nya lantbruksnämnderna drogs upp, hade jag anledning att opponera mig mot dåvarande jordbruksministern Per Edvin Sköld, som ansåg att den då påtänkta jordbruksrationaliseringen i huvudsak skulle vara genomförd på tio år. Nu vet vi vilken tid det tar och att vad man i sammanhang därmed beslöt närmast får ses som ett hinder för den koncentration till än bärkraftigare enheter, som vi nu anser nödvändig. Jag vill med detta historiska perspektiv peka dels på att vi inte skall vara alltför säkra om att de bedömningar vi gör är på lång sikt riktiga — vilket manar till försiktighet — och dels på att de beslut riksdagen i dag fattar endast långsamt mognar ut men får konsekvenser för långa tider framåt — vilket manar till ännu större försiktighet. Men jag skulle gärna vilja säga till herr Magnusson, att en långtidsplan inte behöver vara detsamma som ett bundet ramavtal. När jag går på utskottets linje i det hänseendet, menar i varje fall inte jag någonting sådant. Men en jordbrukare bör ha garantier på litet längre sikt för att det han satsar kan komma till lönsam användning — han gör ju en ganska stor insats och löper därvid stora risker. Med det sagda som bakgrund vill jag instämma med de talare som tidigare uttryckt tillfredsställelse över alt vi lyckats åstadkomma så pass stor enighet som skett i de för hela landet betydelsefulla jordbruksfrågorna — vilket väl ingen efter förra vårens utspel trodde vara möjligt. Som konsument men med nära anknytning till jordbruksnäringen tror jag att den överenskommelsen skall bli lyckosam för hela landet. Jag vill beklaga att utskottets beslut i frågor, där enighet tyvärr ej kunnat uppnås, inte kunnat inbakas i skilda paket för lottmajoritet och för oppositionen. Som det nu blivit, är jordbruksutskottets utlåtande nr 25 ett mycket svårtolkat aktstycke, och det kommer att bli ännu mer svårtolkat i framtiden för dem som inte varit med vid dess tillkomst. Så vill jag övergå till att något förklara folkpartiets ställningstagande då det gäller reservation 6 om rationaliseringsstöd till deltidsjordbruk och dess konsekvens i reservation 13 a som gäller finansieringen. Herr Augustssons inlägg ger mig anledning att litet närmare gå in på den frågan. Med den målsättning som oppositionen angivit och utskottet anslutit sig till, att man skall främja bildandet av jordbruk som äger eller kan förutses inom en nära framtid få förutsättningar för rationell jordbruksdrift, kan det förefalla inkonsekvent att med bifall till en rad motioner tillstyrka rationaliseringsstöd till s.k. deltidsjordbruk. Låt mig då redan från början klargöra, att det inte gäller rationaliseringsstöd för driften av dessa jordbruk — det gäller enbart kreditgarantier vid förvärv av deltidsjordbruk vilkas innehavare har sin huvudsakliga sysselsättning utanför jordoch skogsbruksnäringen, och blott om vederbörande är bosatt på sitt jordbruk. Då därjämte alla ärenden som rör sådan kreditgaranti behandlas av lantbruksnämnderna, har man redan däri en garanti för att rationaliseringen inte kommer att störas eller jord dragas från rationaliseringsarbetet. Som i motionerna och reservationen närmare redovisas, finns många anledningar att gå försiktigt fram med dessa deltidsjordbrukare; herr = Karl-Erik Eriksson har varit inne på detta. Främst är det en för många synnerligen tilltalande boendeform, som både tillfredsställer industrins behov av arbetskraft och bevarar befintligt bostadsbestånd utan att belasta tätorternas bostadsmarknad i nuvarande bristsituation. Därtill håller man landsbygden levande. Ges inte möjlighet till kreditgaranti, stoppas denna bosättning på båda fronterna. Vederbörande får inga egnahemslån hos länsbostadsnämnden, av olika skäl som jag bara behöver ge exempel på: de avser ej bestående brukningsenheter eller de kan ha dåligt kreditvärde. Inte heller får vederbörande någon kreditgaranti hos lantbruksnämnderna. Ändå gör dessa deltidsjordbrukare betydelsefulla insatser. Jag vill summera några: de arbetar i industrin, de brukar jorden — kanske extensivt men dock så att bygden hålls öppen och leende utan särskilda kostnader för naturvård, såsom redan sagts här — de håller bygden levande och har en bostad där de själva trivs och som är en god miljö för deras barn. På sitt sätt kan de även utgöra en »jordbank>, om förhållandena skulle ändras så att produktionen behöver ökas genom en intensivare drift. När jag således tillstyrker kreditgarantierna för deltidsjordbruk enligt reservation 6 vill jag som en konsekvens därav även tillstyrka reservation 13 a, vari ramen för statlig kreditgaranti föreslås ökas med 5 miljoner till 42 miljoner kronor. Det är synpunkter liknande dem som lagts på frågan om deltidsjordbruk, som gjort att en konsument oreserverat kunnat ansluta sig till att det extra mjölkpristillägget för Norrland bibehålles och att det på grund av penningvärdets fall uppräknas med 25 procent. Skulle den krympning av jordbruket komma till stånd, som ibland har ifrågasatts, något som jag för min del anser helt osannolikt, kommer hela det norrländska jordbruket i farozonen, såsom många talare redan framhållit. Vi finge då den verkligt stora norrlandsfrågan, med hela bygder ödelagda. Så får av olika skäl inte ske, och därför måste jordbruket i norr få denna hjälp att övervintra, om jag så skall uttrycka det. Av tidsskäl skall jag sätta punkt här. Det kan ju vara onödigt att upprepa de skäl för oppositionens samlade ställningstaganden som redan anförts. Låt mig bara beträffande de s.k. skogsbruken säga att jag tror att det är en utmärkt form av bosättning och brukning.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

Jag tror att dessa farhågor ganska snart kommer att visa sig obefogade.

Under de senaste åren har det ofta förekommit hembud till lantbruksnämnderna. I Västerbottens län, som jag tillhör, har under de senaste 15 åren inte mindre än 5500 jordbruk lagts ned. Under de två senaste åren har 1914 jordbruk lagts ned. Norrbottens län hade år 1964 10545 brukningsenheter. Antalet var år 1965 10691 och sjönk i fjol till 8818. I Västerbottens län fanns år 1964 15979 jordbruk, 14 785 det följande året och 14065 i fjol. Vi kan räkna med att minskningen knappast kommer att avstanna.

Åkerarealen i Västerbottens län utgör 117891 hektar. Siffran för Norrbotten har jag inte, men vi räknar med att vårt land har en jordbruksareal av ungefär tre miljoner hektar. Minskningen kommer att påverka inte bara antalet brukningsenheter i övre Norrland, utan även antalet människor som är sysselsatta i andra näringar som är knutna till jordbruket. I Lappmarken finns mycket stora arealer. Vilhelmina socken exempelvis är större än Skaraborgs län. I Skaraborgs län finns 294 församlingar, 39 landskommuner, 4 köpingar och 7 städer. Alla dessa kan vi placera enbart i Vilhelmina socken. Avstånden i Västerbottens län, för att inte säga Norrbottens län, är mycket stora. Det innebär samtidigt en väsentlig fördyring av produktionen. Tillåt mig, herr talman, att inför kammaren visa upp en karta över Västerbotten. Där ligger Byske, Skellefteå, Burträsk, Lövånger, Nysätra och Nordmaling. Vi har Vilhelmina socken och den stora jordbruksbygden Gunnan i Stensele.

Jag har med intresse lyssnat till den debatt som har förts i dag, och jag har under tidigare år lyssnat till de jordbruksdebatter som har förts i denna kammare och i medkammaren. Jag var med under krigstiden, då propagandan framför allt gick ut på att sätta i stånd de jordbruksarealer som sedan åtskilliga år tillbaka i tiden hade legat obrukade. Då var lagerhållningen inte så stor att vi ens klarade de två första krisåren, 1939—1941. Ransoneringen kom ganska snart trots att man satte i gång produktionsapparaten och plöjde upp alla tillgängliga arealer. Nu gäller det inte bara produktionsvolymen, utan nu har det blivit en handelspolitisk fråga. Var går gränsen för vår produktionsvolym? Får den tangera en viss nivå för att vi möjligen skall ha ett sämre utgångsläge för handeln med andra europeiska stater? De har måhända en större lagerhållning och vill kanske över våra gränser sända produkter som också de svenska jordbruken kan producera. Eftersom export och import är en byteshandel ur valutasynpunkt kommer ett sådant förfarande att inverka menligt inte minst när det gäller jordbruksnäringen i Övre Norrland. Jag tror inte man behöver hysa farhågor för att de mindre jordbruken skall utgöra en belastning för det svenska jordbruket som sådant. Innehavarna av mindre jordbruk kan utan tvekan räkna ut vad som är en räntabel investering. I dag är kostnaderna för nyrenovering av driftsbyggnader — bortsett från bostadsbyggnader — så pass stora att intresset för varje år ökar att storleksrationalisera jordbruken. Men problemet ligger ofta däri att ägaren arrenderar ut jordbruket men under inga förhållanden vill sälja det. Även om ägarens barn har fått teoretisk skolning och med all säkerhet aldrig kommer att återgå till faderns yrke säljer man inte fastigheten. Otaliga fastigheter förvaltas av stärbhus och arrenderas ut utan att ge möjligheter till den storleksrationalisering som är absolut nödvändig. Småbruken i Norrland kommer aldrig att kunna bibehållas och få tillräcklig ekonomisk ryggrad för att ge underlag för nya driftsbyggnader utan tillgång till en skogseller jordbruksareal som är tillräckligt stor för att kunna lämna en fullständig bärgning. Lantbruksnämnden i Västerbottens län har sett denna utveckling. Under de senaste 15 åren har, såsom jag nyss nämnde, inte mindre än 5500 jordbruk lagts ned. Detta innebär ingalunda att de inte uppehållit sin produktions volym tills driften lagts ned.av ägaren. Det är nu ofta andra som har arrenderat jordbruken. Denna utvecklingstendens. noteras inte enbart i Västerbotten. Jag skulle tro att samma förhållande gäller i Norrbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Jag tror inte att rädslan för. att de ofullständiga jordbruken skall bibehållas är befogad, ty dessa mäktar inte ge ett sådant resultat att nya driftsbyggnader kan uppföras.

Herr talman! I stället för att i någon avskild lokal utforma ett långt anförande har jag valt att lyssna på debatten, som varit mycket intressant. När jag nu dessutom ser att jordbruksministern anlänt till vår kammare förmodar jag att det kommer att bli rätt omfattande replikväxlingar efter det anförande han kommer att hålla. Jag skall därför inte i onödan uppehålla mig vid de synpunkter som tidigare har framförts inte minst från vårt håll. Att debatten i dag kan ge anledning till så många inlägg torde ha förvånat somliga, som kanske också anser att bl.a. vi från vårt parti har anmält många talare. För min del ber jag inte om. ursäkt för att jag tar till orda. Vi har nu 20 år efter det beslut som fattades år 1947 på nytt att ta ställning till ett förslag av avgörande betydelse för jordbruket och dess framtid i vårt land. När jag i söndags träffade mina båda söner, vilka mot allt förnuft tänker ägna sig åt jordbruk, sade jag till dem: På tisdag skall vi diskutera er framtid i riksdagen — min är ju redan passerad, jag har bara att se tillbaka. Jag träffade en aktad kollega i korridoren nyss som yttrade, att du skall väl prata om romantik i jordbruket, förstår jag. Jag skulle kunna prata om romantik, och jag kanske, herr talman, skall göra det inledningsvis. Jag har nämligen i en mycket respektabel daglig tidning hittat ett inlägg med rubriken »Stugromantik i jordbruksdebatt», och det ger mig faktiskt anledning att syssla något med denna förkättrade romantik. Det är svårt att definiera vad romantik betyder i jordbrukssammanhang. Det är nog en missuppfattning att tro, att jag själv skulle vara någon särskilt framträdande exponent för denna romantik. Jag har sedan barndomsåren arbetat, och arbetat hårt, i jordbruk. Jag har stor praktisk erfarenhet av vad arbete på ett småbruk betyder. Jag har, vågar jag påstå, betydande erfarenhet av ett högrationellt drivet jordbruk tillhörande en skola för utbildning av unga jordbrukare i norra Kalmar län. Och jag har i dessa yttersta dagar också engagerat mig i ett relativt stort jordbruksföretag, beträffande vilket jag inte vet hur det kommer att gå. Så nog står jag med båda fötterna på jorden, även om jag nu skall tala om romantik i sammanhanget. Men ett resonemang om romantik är inte bortkastat ens i en jordbruksdebatt. Den artikel som jag nyss nämnde är skriven av en redaktör, och det är väl inget fel i det — redaktörer skall ju skriva. Jag skall anföra ett litet utdrag ur denna artikel. »Man beräknar att i genomsnitt läggs ned ett jordbruk varje timme under 1967. Denna utveckling beklagas av många, och allt för ofta görs känsiomättade inlägg i jordbruksdebatten, som har mer släktskap med stugromantik än med realpolitik.» Här har i dag gjorts några inlägg, som jag med intresse har lyssnat på, bl.a. av herr Isacson som i likhet med mig vid många tillfällen har framfört synpunkter på naturvården. Man kanske kan missuppfatta detta och säga att det är romantiska betraktelsesätt. Men är det det egentligen? Jag har många gånger vid avslutningar i min lantbruksskola sagt till pojkarna: Nu har ni bevistat en kurs här, och ni har av skickliga lärare lärt er att sköta den svenska jorden rationellt. Ni har lärt er att upprätta ekonomiska kalkyler. Ni har fått veta hur ni skall gödsla och bearbeta jorden, hur ni effektivt skall sköta kreaturen, så att ni får den bästa avkastningen. Men, säger jag till gossarna, glöm inte att då och då stanna traktorerna och lyssna på fåglarnas sång. Det kan hända att detta är ett uttryck för romantik. Men är det det? Här finns i denna kammare — fast de kanske inte är inne just nu — framstående representanter för den medicinska vetenskapen i vårt land. Jag tror att de och andra läkare kan intyga hur oerhört värdefullt det är att föra en avstressad tillvaro och att någon gång få ge uttryck för något annat än ett jäktat standardtänkande. Det är möjligt att man kan omvandla dessa värden i pengar och att man då inte längre rör sig med romantiska funderingar utan i stället med helt materiella kalla ting. Men jag tror att man i jordbruksdebatten måste ta hänsyn också till dessa värden som ligger i en harmonisk livsföring, i en trivsam landskapsoch miljövård, en fråga som jag beklagar man inte på ett annat sätt kunnat ta upp här. Det kanske hade varit möjligt att i detta sammanhang anvisa vägar för hur vi på vissa platser skulle kunna bibehålla kulturlandskapet. Jag tror inte att man kan göra det överallt, utan att det är en bedömningsfråga som lantbruksnämnderna borde ha på sitt arbetsprogram. Lantbruksnämnderna kunde välja ut vissa bygder och miljöer som skulle bevaras genom att man lämnade stöd åt en extensiv jordbruksdrift i vissa av dessa områden. Jag vill eftersträva att inte upprepa vad som tidigare sagts här i dag. Jag har tagit till orda för att redogöra för Eric Carlssons och min gemensamma motion. Då Eric Carlsson inte fanns här vid uppropet får jag rycka in i hans ställe och redogöra för huvuddragen i denna.

Sambandet mellan jord och skog har tidigare berörts här och vi vill endast understryka den uppfattning som vi framfört i motionen. Utskottet har ansett motionen besvarad genom vad utskottet skrivit. Som motionär är jag emellertid inte helt nöjd med utskottets skrivning. På sid. 78 skriver utskottet i anledning av motionsyrkandena — det är här även fråga om några andra motioner — »att lönsamhetskravet innebär att i jordbruksdelen insatt arbete och kapital skall ge full timersättning respektive normal förräntning.

För stora delar av vårt land betyder kombinationen jord och skog oerhört mycket. Jag har stor erfarenhet från dessa varierade jordbruk. På vår lantbruksskola har vi en mycket intensiv jordbruksdrift. Med ett jordbruk på 100 hektar omsätter vi cirka en halv miljon kronor om året. Tack vare att vi har tillgång till skog, där vi kan utföra egna drivningar till en bruttointäkt på cirka 40 000 kronor per år, kan vi hålla de i jordbruket anställda med full sysselsättning även under vinterhalvåret. Detta är av avgörande betydelse för den samlade lönsamheten i det företaget. Från det något större företag, som jag nu har etablerat, har jag enahanda erfarenhet. Det är uppenbarligen så att jord och skog kompletterar varandra ur arbetskraftssynpunkt, men självfallet också ur lönsamhetssynpunkt samt ur den synpunkten att dåliga skördar på åkern i vissa fall kan kompenseras med något större uttag från skogen direkt eller från ett skogskonto. Det är detta jag bar velat understryka med de här framförda synpunkterna. Vad menas med rationellt drivna jordbruk? De allra flesta tror att det är stora jordbruk. Det är glädjande nog så att denna synpunkt i de flesta fall är riktig, men den är inte alltid:sann. Det kan också förekomma små och medelstora jordbruk som är mycket rationella. Ett rationellt jordbruk innebär att man tillvaratar just den gårdens möjligheter i fråga om att effektivt utnyttja kapital och arbete, vilket kan ske på gårdar av varierande storlek beroende på specialinriktning av produktionen och på kombination med andra inkomstmöjligheter. Det behöver alltså inte alltid vara stora jordbruk, och det arealtänkande som har hållit på att förgifta svensk jordbruksdrift är. inte alla gånger av godo. Man tänker att.om man bara får litet. mera åker så skall man klara sig, och litet mera och litet mera. Då kommer man lätt i ett läge där man finner ått man inte kan klara jordbruket utan en anställd. Där har vi en tröskeleffekt som är mycket svår att komma Över. Jag tror att det väsentliga i sammanhanget är att 'man' lägger upp jordbruksdriften på sådant sätt att man väl tillvaratar de kapitalresurser som finns t.ex. i icke helt utnyttjade byggnader. Det är mycket bra att bygga nytt. På vårt lantbruksskola har vi gjort en renovering som kostat 600000 kronor. När jordbruksutskottet i sommar kommer till norra Kalmar län skall jag be att få visa vårt nybygge. Det är utan tvivel mycket väl planerat och genomfört, men ingenting säger att den ekonomiska lönsamheten därför är hundraprocentigt given. Den har fortfarande många frågetecken och många besvärligheter. Vi har kommit i ett så högt läge i fråga om avskrivning och förräntning att vi ständigt är pressade att driva vår produktion ' hårdare 'och hårdare. En liten nedgång t.ex. på mjölkpriset, som nu har inträffat, med 2 öre har gjort att kalkylerna helt har förändrats. En ytterligare förändring till det sämre i cetta sammanhang kommer att helt omkullkasta de vackra kalkylerna. Vi befinner oss då i ett läge där vi på grund av den stora kapitalinsatsen är tvingade ätt: fortsätta produktionen hur det än går. Om vi däremot hade gjort mindre insatser och:inte lagt ner så stora kostnader, "hade vi haft möjlighet att lägga om produktionen till något annat utan att därför behöva belastas av en kvarstående icke utnyttjad kapitalinsats.l cr Det är "därför, tror jag, nödvändigt att söka "bedöma vad som verkligen är rationellt jordbruk. Försörjningsgraden har varit föremål för mycken diskussion. Vår motion yrkar på ett: bibehållånde av försörjningsgraden :'vid minst den nuvarande. Jag vet att-detta är en mycket omdiskuterad frågå både bland jordbrukarna själ va, ute hos den stora allmänheten och här i riksdagen. Det låter naturligtvis bra att vi skall minska produktionsvolymen så att vi inte får ett besvärande överskott, men vi har ju alla upplevt hur snabbt det ibland kan gå att falla från ett överskottsläge till en bristsituation. Det skulle vara mycket illa om vi på nytt behövde hamna i det läget. Dessutom kräver anpassningen till en eventuell EEC-marknad att vi har en så livskraftig produktionsapparat som möjligt. Jag vidhåller alltså vårt yrkande i motionen om att självförsörjningsgraden bör bibehållas vid minst nuvarande nivå. Tidvis uppstående livsmedelsöverskott kan enligt vår mening Ööverföras till u-landshjälpen. Naturvården har jag redan berört, och jag skall inte ytterligare gå in på den saken. Herr talman! Mycket ytterligare vore att säga, men jag vet också att många andra finns på talarlistan och att mycket redan är sagt. Med det anförda ber jag endast att få understryka de synpunkter som är framförda i motion I: 837. Jag ber att i ett senare sammanhang få återkomma med yrkanden.

Herr talman! Även om utvecklingen i vårt samhälle har gått i den riktningen, att man inte längre kan betrakta jordbruket som modernäring i landet, har vi alltjämt givit jordbruket som näring en hedersplats här i riksdagen genom att vi avdelat ett särskilt utskott, som sysslar med jordbruksfrågorna. Det gör att vi kring denna sektor av svenskt näringsliv får en mera inträngande debatt än för andra näringar i vårt land. Om vi ser tillbaka finner vi att det med vissa mellanrum ägt rum en generaldiskussion i dessa frågor. 1946—1947, möjligen gäller det också 1958—1959, hade man anledning till en omprövning av jordbrukspolitiken. Den mycket häftiga debatt som fördes före 1946 liknar ganska mycket den jordbruksdebatt vi haft under 1966 och 1967. Det riktades den gången mycken kritik emot det program, som då presenterades ifrån Ssocialdemokratiskt håll och som utgjorde en del av det s.k. efterkrigsprogrammet. Där föreslogs inrättandet av lantbruksnämnderna och kraftfulla insatser för att påskynda rationaliseringen inom jordbruket. Även om det var en livlig debatt och mycken kritik riktades mot förslaget vid det tillfället, tror jag man nu efteråt kan säga, att det var mycket välbetänkta åtgärder och att det var ett framsynt program. Man kan dock säga att utvecklingen, både inom samhällslivet i dess helhet och inom jordbruket, i flera avseenden har kommit att överträffa de förväntningar som man gjorde sig 1947. Så har till exempel mekaniseringen inom jordbruket gått mycket snabbare än vad man kunde föreställa sig 1947. Det har inte blivit som man då pläderade för, att man skulle satsa mer på maskinstationer för att ge ett handtag åt det mindre jordbruket att följa med i mekaniseringsprocessen. Man får erkänna, att den svenske jordbrukaren visat sig vara en stor individualist när det gäller denna del av produktionen. Han har föredragit att själv skaffa sig maskiner. Inom ramen för 1947 års jordbrukspolitiska riktlinjer har det skett en mycket kraftig förbättring av produktionen i vårt jordbruk. Rationaliseringstakten har ökats, och jordbrukarinkomsterna har också stigit påtagligt. Jag är väl medveten om att det inte bara är en ny teknik, som givit detta generellt sätt tillfredsställande resultat. Vi måste också, det vill jag gärna säga, beakta jordbrukarnas egna åtgärder. En mycket stor del av våra jordbrukare har mycket skickligt utnyttjat de framsteg som har gjorts och som görs Jag vill i det här sammanhanget peka på att jordbrukspolitiken ju bara skall stimulera rationaliseringen och inte reglera den i detalj. Det är inte heller meningen att samhället skall finansiera hela omställningsprocessen, vilket man ibland nästan tycks föreställa sig. Vi anser att detta i första hand skall vara en jordbrukarnas angelägenhet. Emellertid har statens insatser — stödet och hjälpen till jordbrukarna, om man så vill — för rationalisering inom näringen ökat mycket kraftigt. När jag för fem år sedan fick uppgiften att träda in som jordbruksminister i regeringen, presenterade vi ett förslag i fråga om kreditramarna till jordbruket som rörde sig om 60 miljoner kronor. I dag diskuterar vi ett förslag som för nästa budgetår betyder ett tre gånger så stort belopp. Man kan säga att den för rationaliseringsarbetet mycket viktiga jordfonden har genomgått en liknande utveckling. Nämnas bör också den kraftiga upprustning som skett av forskning och försöksverksamhet vid lantbrukshögskolan och en rad andra institutioner. Herr Svanström bjöd oss nyss välkomna till en lantmannaskola i Kalmar — jag tyckte det verkade som om han stod som huvudman för den på något sätt. Vi får då tänka på att det är staten, och möjligen landstinget, som har betalat skolan som vi kanske har anledning att besöka. Jag skulle kunna visa på hur jag ofta under årens lopp har varit med om att anvisa medel som riksdagen har ställt till förfogande för utveckling av undervisningen på jordbrukets område. | Jag skall inte uppta tiden med en uttömmande uppräkning av . åtgärder, som på förslag av den nuvarande regeringen har beslutats till gagn för jordbruket under den senaste femårsperioden, men jag vill. framhålla att dessa stora satsningar faktiskt har skett under en tid då jordbruksutredningen hållit på med sitt arbete. Oftast när en utredning pågår anser vi oss böra vänta och se vad den kommer till för resultat. När det gällt jordbruket har vi emellertid varit så angelägna, att vi inte kunnat godta en reformpaus, utan vi har år för år satsat på rationaliseringen, på utbildningen o. s. v. Jag tycker att vi bör hålla det i minnet, när det i dag talas om att regeringen inte föreslår tillräckligt stora förstärkningar och att det tas som uttryck för att regeringen skulle vara ointresserad av eller ogin mot jordbruket. Det jag nu sagt om att utvecklingen under efterkrigstiden generellt har varit tillfredsställande innebär naturligtvis inte, att alla tycker att allting har varit bra. Naturligtvis finns ännu mycket att önska. Jordbrukarna är en grupp som ingalunda är särskilt nöjd med tillvaron. Jag kan tillägga att konsumenterna inte heller är helt till freds med vad som skett. Löneutveckling och prissättning intresserar oss allesammans, men på olika sätt. Det är naturligt att saker och ting framstår olika om jag är producent eller om jag är konsument och skall betala köttet som jag köper i affären. Jag har sett hur husmödrarna vänder på bitarna och tittar på priset, och så tar de en som är litet mindre än den som de tittade på först. Det är ett uttryck för att priserna ligger högt. Konsumenterna uppfattar livsmedelspriserna som höga. Jordbrukarna kan jämföra sig med andra grupper i samhället. De kan med all rätt säga, att de har ett hårt och tungt arbete. De tycker att de borde tjäna litet mer eller åtminstone lika mycket som en medborgare vilken har en betydligt bekvämare tillvaro. Dessa synpunkter är berättigade. Jag förstår hur var och en resonerar utifrån sin situation och de möjligheter de har att göra jämförelser. För egen del har jag under de senaste åren hävdat, att strukturrationaliseringen inom svenskt jordbruk har gått för sakta med de möjligheter som fak tiskt har förelegat. Jordbrukarna har ju gjort bestående insatser för framtiden; jag vill gärna framhålla, att uppbyggandet av den ekonomiska föreningsrörelsen har varit utomordentligt värdefull liksom tillkomsten av nya förädlingsföretag o. s. v. Men ibland kan man fråga sig, om inte ändå satsningen på den primära jordbruksproduktionen hade kunnat vara mera långtgående än den har varit under dessa år. Jag har gång efter annan pekat på den förlustbringande överskottsproduktion, som förekommer inom jordbruket. Jag måste dock med beklagande konstatera att jag inte har vunnit så särskilt stor förståelse för mina påpekanden. Det är ett problem, som jag ändå tycker är ett stort problem för det svenska jordbruket i dag. När vi nu skall diskutera jordbrukets dagsläge och dess framtidsförutsättningar är frågorna många. Jag tycker dock det är fel att presentera problemen så, som om jordbruket skulle befinna sig i en kris. Det tror jag är att spetsa till situationen alldeles för mycket. Vi lever i ett samhälle, som kännetecknas av stora förändringar på många områden. Människorna upplever ofta dessa förändringar såsom någonting som rubbar tryggheten. Det hävdas att en nödvändig förutsättning för att vårt jordbruk skall kunna bli så effektivt som möjligt är att jordbrukarna har en tillräcklig trygghet eller, som det också kan uttryckas, garantier för framtiden. Jag vill gärna säga, att jordbrukarna självfallet har behov av trygghet liksom alla andra medborgare, men fråga är om inte jordbruksproduktionen ändå är ett område, som ger en större trygghet än många andra områden. Jag kan visserligen skjuta in att näringen visst är utsatt för betydande risker till följd av växlingar i väder och vind, men jordbrukarna har dock i motsats till de flesta arbetstagarna vad man kan kalla för anställningstrygghet. De bestämmer — om jag skall anknyta till trivselfaktorn — själva om de skall upphöra med jordbruket. De kan i allmänhet också när de slutar med jordbruket räkna med att kunna sälja sin fastighet för ett ganska skäligt pris. Hur har förhållandena i detta avseende varit för industriarbetarna och för flera tusen textilarbetare i detta land? De har inte själva kunnat bestämma när de skulle byta levnadsbana, utan de har bara plötsligt fått ett besked om att nu är det slut med knoget, även om de kanske har arbetat många tiotal år i företaget. Och hur ställer det sig för den lille diversehandlaren? Vi har under de senaste åren sett hur ett stort antal företag inom denna sektor har blivit överflödiga. Det har ofta medfört att affärslokalerna och inventarierna har blivit praktiskt taget ingenting värda. Ofta är detaljhandeln utformad för sin funktion, och det är svårt att sälja lokalen som sommarstuga. Därför får denne lanthandlare finna sig i att han kanske egentligen är ställd på bar backe när han inte längre kan fortsätta med sin verksamhet. Mot bakgrunden av vad jag här har sagt kan jag inte finna annat än att statsmakternas beslut om att vi även i framtiden skall ha en mycket omfattande jordbruksproduktion här i landet och att de som är sysselsatta inom jordbruket skall kunna nå en ekonomisk standard, som är likvärdig med den som bjudes i andra näringar, är en god trygghetsgaranti för dem som vill satsa på en rationell jordbruksproduktion. Jag vill understryka att vi även framöver måste räkna med att den tekniska utvecklingen kommer att fortgå och att det successivt kommer att behövas allt färre människor för att upprätthålla en given jordbruksproduktion. Den utvecklingen är ju också bästa garantin för att de som arbetar i jordbruket skall kunna följa med i den allmänna standardutvecklingen, som just har sin bästa grund i en ökad produktivitet inom näringen. Det är också genom en fortlöpande rationalisering inom jordbruket som vi får möjlighet att bekämpa den fattigdom, som alltjämt råder på landsbygden och som bl.a. har sin främsta grund i att ett stort antal människor fortfarande är knutna till jordbruksföretag, vilka icke har möjligheter att ge dem en tillfredsställande levnadsstandard. Det är oundvikligt att problem uppstår för enskilda människor, när jordbrukaren inte önskar gå över till rationell jordbruksproduktion eller kanske inte har möjligheter att köpa till jord o. s. v. Men jag vill understryka att vi har beaktat det i propositionen — dessa människor kommer att få bistånd av samhället på samma sätt som och i vissa avseenden kanske i ännu högre grad än de som är sysselsatta inom andra sektorer av näringslivet. Jag har ansett mig böra ge denna mer allmänna bakgrund till de förslag som behandlas i dag. Jordbrukspropositionen är mycket omfattande, och jag beklagar att vi på grund av överläggningarna med jordbrukets organisationer tyvärr inte kunde presentera förslaget tidigare. Jag är väl medveten om att utskottet har arbetat i ett trängt läge, och jag vill gärna uttala både min respekt och min uppskattning av det goda arbete som jordbruksutskottet utfört i syfte att belysa problemen. Det har ju också visat sig alt man på en del punkter lyckats finna lösningar som kunnat brygga över föreliggande motsättningar. Att propositionen blivit så omfattande som den i verkligheten är beror även på att där har sammanförts de mera långsiktiga förslagen rörande riktlinjerna med förslag till konkreta åtgärder för de närmaste åren, eller det närmaste året. I fråga om de allmänna riktlinjerna för jordbrukspolitiken vill jag till en början framhålla, att syftet är, att vi genom dem skall få en ram för vårt handlande. När det gäller mera detaljerade beslut avser ju förslagen bara kortare tidsperioder; vi får liksom hittills räkna med att riksdagen varje, el ler i varje fall vartannat, år eller så tar ställning till nya förslag. Med denna uppläggning är det självklart att riktlinjerna för jordbrukspolitiken måste utformas mer allmänt. Det kan inte vara meningsfyllt att vi försöker lägga fram detaljerade planer för ett långsiktigt handlande i dessa mycket komplicerade frågor.

Det finns länder där man kan göra upp sådana program och säga: Vi vill upprätta så och så många maskinstationer under ett kommande år — jag har besökt sådana länder där man så att säga kan bestämma hur näringen skall utformas. Men det vill vi inte — ingen av oss önskar att vi skall driva en jordbrukspolitik på det sättet. I propositionen har vi i stället valt att göra en analys, i huvudsak på samma sätt som jordbruksutredningen, av de faktorer som har betydelse för målsättningen när det gäller de jordbrukspolitiska huvudfrågorna: produktionens omfattning, rationalisering och prissättning. Jag har sett av referaten att herr Isacson sagt att jag varit alldeles för ambitiös i min beskrivning av vad man skall tillgodose i detta sammanhang. Jag vill understryka, att en sådan utformning av riktlinjerna också är en naturlig följd av att statens uppgift, som jag sade, inte skall vara att dirigera utvecklingen inom jordbruket, utan att begränsa och underlätta och främja anpassningsprocessen inom näringen. Det framgår ju också på flera ställen i propositionen, att den önskvärda resursöverflyttningen skall ske på frivillig väg. Tvång är det inte tal om i något sammanhang — den propaganda som förts i sådant avseende och som haft sin udd riktad mot regeringen har ju varit grovt felaktig. Varken i jordbruksutredningen eller i några andra sammanhang har några som helst tvångsåtgärder på detta område diskuterats. I propositionen har jag, liksom tidigare jordbruksutredningen, utförligt uppehållit mig vid frågan om den svenska jordbruksproduktionens lämpliga storlek. Den frågan är betydelsefull ur många synpunkter, och jag anser därför att vi bör ha en riktlinje, ett uppställt mål, som kan ligga till grund för vårt fortsatta handlande på detta område. I motionerna har åsikter av varierande innehåll framförts. Folkpartiet har, om jag nu rätt förstod den litet luftiga motion som man åstadkommit, närmast anslutit sig till regeringens bedömning av den önskvärda produktionsvolymen. Jag har vidare grunnat mycket på vad centerpartiet menade med sin formulering, där man knöt an till vad herr Hansson i Skegrie redan sagt i jordbruksutredningen: att vi skall ha en produktion någonstans mellan 80 och 90 procent. Man sade att om volymen tenderar att gå neråt 80 procent skulle åtgärder vidtas. Jag har frågat mig: Om vi ligger t.ex. vid 90 procent och volymen gick ner till 89 procent skulle man då rycka ut med kraftfulla åtgärder för att återställa volymen till 90 procent? Det kan vi naturligtvis inte vara med om. Men om centern inte menar någonting annat än att volymen inte får gå ner mer än till 80 procent — ja, då förefaller det mig som om. centern låg ganska nära vad som är föreslaget i propositionen. Skillnaden kan ju inte bli så stor, och jag är därför förvånad när jag nu ser att de borgerliga ledamöterna i jordbruksutskottet har kunnat ena sig på högerns linje på denna punkt. Jag vill inte säga att det är till förargelse för mig, men det måste väl ändå ha kostat på för exempelvis folkpartiets representanter, som har sagt att det inte är någon skillnad mellan dem och regeringen. Visst skall det ske en resursöverflyttning till andra sektorer i näringen sade man. Man skrev i mittenprogrammet, att det är önskvärt med en viss import av jordbruksprodukter, därför att det betyder att konsumenterna kan få lägre priser, låt vara att det inte blir så stor sänkning. Folkpartiet, herr Nils Hansson, har fått kapitulera fullständigt inför centerns och högerns ståndpunkt i denna fråga. Det är här ingenting kvar av vad folkpartiet menade. Såvitt jag kan förstå har man helt enkelt övergivit konsumentintressena vid bedömningen av jordbruksproduktionens omfattning. Jag hörde herr Svanström och andra före honom tala om produktionsvolymen. Nog tycker jag det är en smula lättvindigt att bagatellisera de förluster vi gör. Man säger att det jämnar ut sig. Vi köper en del utifrån och lägger på införselavgifter. Där samlar vi upp pengar. Vi har alltså pengar som vi kan betala en export med. Men vem är det som får lov att klara detta nöje? Jo, det är konsumenterna. Man kan överväga om dessa införselavgifter skall användas till att hålla priserna nere. Herr Kristiansson har frågat, om jag över huvud taget kunde försvara mitt resonemang om lågprislinjen. I år har vi faktiskt tagit ett litet steg ifrån högprislinjen, därför att en del av de fonderade införselavgifterna användes för att hålla nere kostnaderna för konsumenterna. Det är således en möjlighet, om man vill utnyttja ett högt gränsskydd, att använda dessa pengar för att ge konsumenterna ett visst utbyte. Men överproduktionen är och har under långa tider varit en svår belastning för vårt jordbruk. Under hela sexårsavtalets giltighetstid har vi haft stigande förluster varje år. Regleringsåret 1959 62 var siffran 179 miljoner. Beloppet har sedan ökat till 235 miljoner, har därefter varit 200, 235 igen och är nu 329 miljoner kronor. Anledningen till att kostnaderna ökar är att vi har höjt gränsskyddet. När gränsskyddet var 30 procent — vilket ungefär var fallet 1959 — var det inte så dyrt att lyfta ut en överskottsproduktion, ty differensen var bara 30 procent. Men om vi nu har ett gränsskydd av 60—70 procent på varorna, då måste vi engagera dubbelt så mycket pengar när vi skall lyfta ut ett överskott. Allteftersom vi har fullföljt målsättningen att ge jordbrukarna följsamhet med andra grupper, d. v. s. en bättre standard och högre priser, har det också blivit alltmera kostsamt att lyfta ut överskottet. Jag har haft anledning att peka på detta förut. Jag tog som exempel en gård i Sörmland och gick igenom produktionen på den gården. Det var ingen särskilt stor gård, den var på 30 hektar. Där fanns mjölkproduktion och någon fläskproduktion. Det kostade ägaren över 2000 kronor om man lade ihop vad han betalade i slaktavgifter och andra avgifter för att man skulle subventionera exporten. Därför är jag verkligen förvånad över att man har bortsett från dessa frågor. Jag tycker att företrädare för jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse — i synnerhet inom mejerisektorn — borde vara betänksamma inför den situation där man står. Man har Överskott, som det är svårt att bli av med och som man måste avsätta till mycket låga priser. En annan fråga, som har tagits upp i jordbruksutskottets utlåtande och där de borgerliga ledamöterna har argumenterat, gäller livsmedelbristen ute i världen. I propositionen har jag utförligt motiverat mitt ställningstagande i denna fråga. Jag har bl.a. grundat det på vad den för u-hjälpen ansvariga myndigheten, SIDA, har anfört i sitt remissyttrande. Det kan kanske intres sera kammarens ledamöter att höra, att vi inte är ensamma om att hävda att industriländerna kan hjälpa u-länderna bättre på annat sätt än genom livsmedelsproduktion. Jag har fått ett referat av en artikel, skriven av statssekreteraren i det västtyska jordbruksministeriet. Han vänder sig mot en från jordbrukarhåll framförd tanke att den tyska utvecklingshjälpen skulle få form av livsmedelssändningar och ökad livsmedelsproduktion. Enligt artikeln hävdas att svälten i världen inte skall tas som en förevändning för en utvidgning av den tyska jordbruksproduktionen eller för högre producentpriser. Det hävdas vidare att utvecklingshjälpen i form av livsmedelssändningar bättre kan tillgodoses av vissa för billig jordbruksproduktion mera lämpade länder än Tyskland och andra EEC-länder. Vi kan därför säga att den svenska regeringen är i gott sällskap, när vi gör bedömningar av detta slag, ty det är nog rätt naturligt att industriländer som Västtyskland och Sverige måste komma till detta resultat. Reservanterna använder också det argumentet som sin ståndpunkt. Jag tror att bl.a. herr Isacson här har framhållit, att USA skulle ha lagt om sin jordbrukspolitik och nu satsar på en utvidgad produktion. Han ville göra gällande att vi här i Sverige inte skulle ha följt med i ett förnuftigt tänkande, att vi skulle dröja kvar i ståndpunkter som redan anses vara förlegade i Amerika. Det äger sin riktighet att USA har tagit i anspråk en del av sin jordbank, men fortfarande finns det dock i denna jordbank ungefär 18 miljoner hektar åkermark. Det är en areal som är sex gånger så stor som hela vår åkerareal. Jag kan nämna att den amerikanske jordbruksministern Freeman så sent som i februari i år i ett anförande framhöll, att frågan om att eliminera överskotten fortfarande utgjorde ett betydande inslag i jordbrukspolitiken. Och blott för någon månad sedan sade han, att de som önskade en större ut vidgning av fodersädsodlingen verkligen inte var särskilt intresserade av lantbrukarnas inkomster. Jag vill också med några ord beröra vad reservanterna har kallat »min nya handelspolitiska motivering». Jag tror att herr Kristiansson särskilt har ondgjort sig över mitt resonemang. Det bör framhållas att detta inte är någon uppfinning från min sida. Det förhåller sig faktiskt så, att vi i handelsförhandlingar så gott som regelmässigt möter kravet på att vi skall underlätta export till Sverige av den ena eller andra jordbruksprodukten för att på det sättet kunna få lättnader när det gäller vår export av andra varor. Jag skall inte nämna några länder, men flera av öÖststaterna har regelmässigt vid förhandlingarna bett att få placera köttkonserver, skinka o. s. v. i Sverige. Det har gjorts framstötar vid de nu aktuella förhandlingarna i Kennedyronden, där man så lårgt bort som från Australien har anmält sitt intresse av att upprätta ett avtal med Sverige om avsättning av kött. Ledamöterna i denna kammare känner också till att vi på nära håll har ett grannland, som brukar framhålla sin kapacitet när det gäller att leverera jordbruksprodukter till oss. Det vore därför underligt om man inte skulle kunna ge ett erkännande åt den tanke som här har utvecklats. Jag tror inte att vi skall fastna vid frågan när vi skall komma in i EEC; det kan inte vara tillrådligt att helt inrikta vår jordbrukspolitik på att vi i en nära framtid är anslutna till en större marknad. För övrigt delar jag den uppfattning, som bl.a. LO har givit uttryck åt och som utskottet har återgett i sitt utlåtande, nämligen att övervägande skäl talar för att det inte är till någon fördel för oss att försöka föra med oss en stor Ööverskottsproduktion på jordbrukets område in i en större marknad. Jag tvivlar på att det skulle vara fördelaktigt, om Sverige kommer med i en större marknad, att vi skulle satsa det väsentliga av våra resurser på att i större omfattning svara för livsmedelsförsörjning inom denna marknad. Det finns flera teorier om hur en stormarknad på lång sikt skall utvecklas. Jag har hört en originell tanke framföras, som går ut på att det i Centraleuropa skulle ske en betydande industrialisering. Man pekar på att jordpriserna där stiger så kraftigt, att det snart inte blir möjligt att kunna producera spannmål och andra produkter. I ett sådant läge skulle det vara fördelaktigt för de mera perifert belägna län derna — Sverige, Finland o. s. v.

När det gäller målsättningen för rationaliseringspolitiken synes jordbruksutskottets borgerliga ledamöter ha svårt att acceptera utbyggnaden av andra typer av jordbruksföretag än familjejordbruk. Jag vill understryka att vi från socialdemokratiskt håll på inget sätt är negativt inställda mot familjejordbruk. Jag har i propositionen uttalat, att familjejordbruket under överskådlig tid troligen kommer att dominera inom det svenska jordbruket. Jag vill dessutom beteckna det såsom närmast självfallet att uppbyggandet av stora familjejordbruk kommer att dominera rationaliseringsarbetet. Däremot måste jag kraftigt reagera mot att man, såsom de borgerliga ledamöterna gör, skulle sätta andra typer av rationella produktionsenheter på undantag när det gäller stöd till rationalisering. Jag kan inte underlåta att fråga mig om inte förespråkarna för familjejordbruket härvidlag går ett steg för långt. Om familjejordbruket, såsom man hävdar, är överlägset — skall det då inte ha möjlighet att kunna konkurrera? Det borde vara en naturlig följd. RLF-ordföranden Sigge Oscarsson varnade vid ett tidigare tillfälle mot att man skulle påyrka stödåtgärder för familjejordbruket. Han framhöll att sådant lätt kunde leda till misstanken, att man inte riktigt tror på vad man talar om i detta avseende. Därför tror jag inte heller att vi behöver göra sådana uttalanden i detta sammanhang. Det finns inte anledning att ifrågasätta familjeföretagets möjligheter att konkurrera. Det kan inte heller, i varje fall inte ur konsumentsynpunkt, vara fördelaktigt att man gjorde ett uttalande om att det inte är hänsynen till det rationella, utan i stället företagstyp, ägandeförhållanden o.s.v. som skall vara avgörande för om stödet skall utgå. Beträffande prispolitiken har utskottets borgerliga hälft stannat för att förorda en oförändrad realprisnivå för jordbrukspriserna, men också menat att vi skulle upprätta ett slags långtidsplan för prisutvecklingen. Ja, man skulle kanske inte fästa för stort avseende vid de skiljaktigheter som föreligger. Jag tror att det finns större anledning att betona att vi egentligen är överens i det väsentliga på denna punkt. Vi är alla beredda att frångå det system som vi tillämpade från 1959 och sex år framåt. Sexårsavtalet hade en mängd automatiskt verkande regler: 3-procentregeln, inkomstregeln som innebar följsamhet till industriarbetarlönerna med korrigeringar och förändringar av priserna som följd, ibland månad från månad. Vi är alla överens om att kasta detta system på sophögen. Vi vill söka oss fram till ett mera modernt prissättningssystem. Jag har i propositionen betonat, att det är nödvändigt att man nu förhandlar om priserna på de olika varorna från de förutsättningar som föreligger. Därvid får naturligtvis — det är uppenbart — jordbrukarna redovisa sitt material, som skall visa att det är rödvändigt för dem att få vissa priser för att kunna klara sig. Jag föreställer mig att statens representanter kan ha anledning att framhålla att vi måste hålla igen på detta område. Det finns kanske sektorer beträffande vilka vi kan visa att rationaliseringen givit ett tillräckligt underlag för en höjd levnadsstandard utan att man ändrar priserna. Vi har således i och för sig blivit ense om detta, som jag anser vara väsentligt. Men jag vill snarast beteckna det som orealistiskt att tro, att man skulle kunna göra upp sådana långtidsplaner som har föreslagits. Jag undrar om herr Isacson, som kritiserar mig för att jag i målsättningen hade lagt in för många faktorer, som skulle beaktas, har tänkt på detta. Han har ju anslutit sig till det uttalade önskemålet att vi borde ställa upp flera kriterier som skulle tillgodoses i detta sammanhang. Herr talman! Jag har tagit tillräckligt lång tid i anspråk i denna fråga nu. Det finns naturligtvis många detaljer som jag skulle kunna knyta an till, men det är fler talare som har anmält sig, och jag förmodar att de kommer tillbaka till dessa frågor. Låt mig till sist konstatera att det, även om det finns skiljaktigheter — på vissa punkter kanske ganska markerade olikheter i uppfattningen — är glädjande att den nya jordbrukspolitiken i väsentliga avseenden kunnat godtas av ett enhälligt utskott, såsom nu verkligen har skett. Det bör kunna ge oss ett mycket gott underlag för en konstruktiv jordbrukspolitik i dag och i framtiden.

Herr talman! Under tiden för ett kort genmäle är det inte möjligt att bemöta mycket av allt det som jordbruksministern har sagt i sitt långa anförande. Jag vill nu bara inledningsvis säga att jag i många avseenden inte har nåsot att invända mot jordbruksministerns i många stycken mycket sympatiska anförande. Jag vill också understryka vad jordbruksministern uttalade, nämligen att det är glädjande att ett cnigt utskott så att säga har kunnat möta upp kring en rad av de väsentliga problemen. Det finns dock kvar en hel del saker, som vi inte har kommit överens om och i fråga om vilka det finns principiella skiljaktigheter. Ett av dessa spörsmål är resonemanget om familjejordbruket. Var står det, att vi skulle vilja sätta de andra företagen på undantag? Men det finns någonting här, som är värt att observera. Jordbruksministern har höjt bidragen till maximalt 100000 kronor i sitt förslag. Det har sedan skrivits ned till 50 000. Möjligheterna är begränsade både beträffande bidrag och i fråga om kreditramar. Vad vi är rädda för är att man genom att skjuta in sig på de stora och rationella åtgärderna, de som lyser utåt och genom vilka man på en enda gång kan bygga upp ett stort rationellt företag, kommer att försämra möjligheterna till en successiv uppbyggnad. Mot bakgrund av jordbrukets struktur är det dock ett tålmodigt arbete och ett successivt uppbyggande, som måste vara det väsentliga i hela denna rationaliseringspolitik. Jag vill också säga, att jordbruksministern i ett avseende har kritiserat alldeles i onödan, nämligen då han sagt att strukturrationaliseringen och rationaliseringen över huvud taget går för långsamt. Är det verkligen så? De siffror som redovisats är ju i många avseenden redan föråldrade. Vi kan konstatera att strukturrationaliseringen under de senaste åren gått betydligt snabbare än vad de officiella siffror som jordbruksutredningen använt visar. Jag skulle också vilja påpeka att den nya jordförvärvslag, som vi på jord bruksministerns initiativ fick för ett par år sedan och som bl.a. hade till syfte att göra det möjligt för andra än jordbrukare, t.ex. juridiska personer, att starta jordbruksföretag, i detta avseende ännu inte fyllt någon som helst uppgift. Det är praktiskt taget ingen, som har lockats att på grundval av den nya jordförvärvslagen skapa sådana rationella företag, som avsågs med lagen vad avser möjlighet till integrerad råvaruproduktion. Det är mycket intressant som ett bevis för att jordbruket inte är så lönsamt, inte ens om man har stora pengar att sätta in i det, att man lockas att göra betydande investeringar i det. Jag ber att få återkomma till en rad andra punkter senare.

Herr talman! Jag skall först stanna vid produktionsvolymen, som jordbruksministern ånyo tagit upp till debatt. Han ville göra gällande, att vi på något sätt för närvarande skulle digna under överskott och att det enda radikala för att lösa detta problem är att mycket snabbt skära ned jordbruksproduktionen. Det är i stort sett samma argument som han fört fram tidigare, ävenså samma siffror. Jag har tidigare i debatten sagt, och jag vill understryka det än en gång, att vi har en nedåtgående trend i produktionsutvecklingen, som är så pass starkt markerad att den tål rätt väsentliga rationaliseringsinsatser utan att man behöver riskera att få något överskottsproblem. När jordbruksministern vill göra gällande att vi har så och så stora förluster, bör han och även kammaren komma ihåg, att detta inte beror på ett totalt överskott, utan på en felbalans i jordbruksproduktionen. Denna felbalans är, såvitt jag kan förstå, förorsakad av att vi har bättre förutsättningar när det gäller viss produktion än för annan och bör således vara sam hällsekonomiskt motiverad. Detta är emellertid ingen totalförlust, utan här kommer i stort sett motsvarande summor in vid motsvarande import. Då säger jordbruksministern: Men här får ju ändå konsumenterna betala stora summor. Det resonemang jordbruksministern här för är ju helt orimligt. Vi kommer alldeles säkert att ha en utbytesexport var vi än ligger med självförsörjningsgraden och kommer således att ha bruttoexportförluster. De förluster vi haft hittills och som för senaste året angavs till något över 300 miljoner kronor måste ställas mot inkomster i form av införselavgifter vi samtidigt haft. I detta ligger också kostnaden för den mycket stora utslaktningen av nötkreatur, som för närvarande sker och som väl ändå är en Öövergångsföreteelse. När jordbruksministern förfasar sig över den stora produktionen och anmäler sin strävan att snarast komma ner till en väsentligt lägre nivå, rimmar detta inte alls med hans ambitioner att ge stöd åt nya företagstyper. Missförstå mig inte, herr Holmqvist, jag har ingenting emot de nya företagstyperna! Men jag ifrågasätter om det under dessa premisser är riktigt att sätta in statligt stöd för att bygga ut produktionen. Detta stöd skulle komma att sättas in på framför allt de områden, där vi för närvarande har en mycket stor produktion. Jag vill i detta sammanhang ställa en fråga till herr Holmqvist.

Jag föreställer mig att förlusterna i det ena eller andra fallet vad gäller exportbidrag är ungefär desamma. Herr talman, jag ber att få återkomma senare i debatten.

Herr talman! Det var egentligen två saker som jordbruksministern sade, vilka gav mig anledning till kommentarer. Jordbruksministern anser, att jordbruket har satsat för litet på det enskilda företaget och för mycket på det samägda företaget. Detta är ett ganska intressant uttalande från vårt lands jordbruksminister. Jag vill erinra om att inte minst inom EEC-området försöker man just nu på allt sätt få jordbrukarna att samverka i ungefär den form som jordbrukarna i Sverige gör. Man är nämligen helt på det klara med att det splittrade sy stem man i Centraleuropa har för uppsamling och förädling av produkterna inte är bra som det är. Det är samma förhållande i Amerika. Men i Sverige, där vi har den kanske mest utvecklade samägda föreningsrörelsen i världen, hyser landets jordbruksminister den meningen att vi har satsat fel. Jag kan inte förstå vad anledningen kan vara till detta uttalande. Det kan ju inte vara så stor skillnad på förhållandena i våra olika länder. Den andra frågan gällde jordbruksministerns yttrande, att industriländerna troligen även i framtiden kommer att köpa sitt livsmedelsbehov i ökad omfattning. Jag har i ett tidigare anförande försökt belysa hur jag ser på denna fråga; det är inte möjligt att gå in på det ytterligare nu. Jag vill bara erinra om vad professor Carsten Welinder har sagt, jag tycker det är ett koncentrat av hur jag ser på denna fråga. Han säger, att visst har rika länder möjlighet och råd att köpa undan maten för de fattiga, men »vi har inte moralisk rätt att göra det, om vi kan producera själva». Jag tycker det stämmer med hur kanske de flesta människorna i detta land ser på denna fråga just nu. När vi nu säger detta från den borgerliga partens sida kan det inte uppfattas som att vi skulle plädera för att vi i Sverige skulle producera livsmedel för att ge u-länderna mat. Frågan gäller närmast i vilken omfattning vi skall slippa köpa undan maten för de fattiga folken.

Herr talman! Jag får erkänna, att jag tyckte bäst om avslutningen i statsrådets anförande, där han betonade att vi var eniga i de viktigaste sakerna. Det är samma konstaterande som vi kunnat göra i jordbruksutskottet vid behandlingen av propositionen. I överensstämmelse med detta tycker jag nog att statsrådet tar i litet skarpt när han kritiserar oppositionens inställning i olika detaljpunkter. Inom folkpartiet fick vi en älskvärd släng av sleven när statsrådet kom in på omfattningen av jordbruksproduktionen. Fattade jag honom rätt skulle vi ha kapitulerat för höger och center. Jag beklagar att statsrådet inte hörde mitt tidigare anförande. Det gick ut på att bevisa, att med det överförande av arbetskraft vi under längre tid haft från jordbruket till andra näringar, med hänsyn till nedläggningen av jordbruk och i samband därmed minskning av kobestånd, mjölkproduktion 0. sS. V., och dessutom med hänsyn till befolkningsökningen, riskerar vi närmast att komma alltför långt ned i produktionen genom de krafter som redan verkar. Vi hade efter senaste världskriget en mycket kraftig produktionsökning under 1940-talet. Under 1950-talet har produktionen ungefär stått stilla och under de senaste åren har produktionen något minskat. Även om vi i dag ligger något över 90 procent, behöver vi bara räkna med att den produktion vi har bibehålls samtidigt som vi får en fortsatt folkökning av 0,8 procent per år, d. v. s. fram till 1980 ungefär 12 procent, för att vi skall komma ned till de 80 procent som vi av beredskapsskäl bör ha kvar. Det är detta vi har sagt i motionen, som av statsrådet betecknades som »tämligen luftig». Jag har inte skrivit den, så andra kanske får ta åt sig kritiken. Men vår inställning är inte påverkad av någon annan, utan bygger på det faktiska läget i dag. Vi har skäl för att uttala vissa farhågor för att med den trend, som utvecklingen har på grund av redan verkande krafter, vi kan komma ned i ett läge där vi rent av kan bli tvingade att ta till positiva åtgärder för att upprätthålla en nöjaktig produktion. Detta ansluter väl till vad vår representant i 1960 års jordbruksutredning har sagt. Det gäller alltså herr Walde mar Svenssons särskilda yttrande. Jag tycker att detta yttrande är något av det klokaste som har skrivits i hela jordbruksutredningen, och yttrandet är framfört med en klarhet och pregnans som är herr Waldemar Svenssons egen. Jag tror till och med att jordbruksministern har läst det med en viss uppmärksamhet, ty såvitt jag kan finna har även jordbruksministern tagit intryck av de synpunkter som där kommer fram. Vill alltså statsrådet bedöma vår ställning i dag, hänvisar jag till herr Waldemar Svenssons särskilda yttrande. De överensstämmer i allt väsentligt. Om statsrådet får tid kan statsrådet kanske läsa även vad jag har sagt tidigare i dag. Jag vill ta upp ytterligare ett par småsaker och då först produktionen i s.k. fabriker. Näringsfrihet råder i detta land. även om vi är fullt övertygade om att familjejordbruken kommer att bli den dominerande brukningsformen, är det alldeles givet att vi bör söka oss fram på nya vägar. Om de s.k. fabrikerna visar sig vara bärkraftiga, rationella och riktiga skall de givetvis ha sin framtid liksom andra brukningsformer. Till slut vill jag erinra statsrådet om frågan om en långtidsplan för prispolitiken. I detta fall har vi endast presterat en blank reservation, men jag vill betona att vi delar den uppfattningen att det i dagens läge inte är realistiskt eller praktiskt möjligt att göra upp en långtidsplan för prispolitiken.

Herr talman! Jordbruksministern insinuerade nästan att jag framträdde som något slags huvudman för en viss lantbruksskola. Ja, det gör jag förvisso, eftersom jag är ordförande i styrelsen där och ledamot av det landsting som är skolans huvudman. Emellertid vill jag understryka att de siffror som jag här berörde är helt oberoende av an slag från staten, eftersom skoljordbruket är skilt från skolan. Skoljordbruket skall enligt huvudmannens intentioner vara självförsörjande. Det enda som landstinget har bidragit med är 100 000 kronor till den sista rationaliseringsåtgärden samt inköpet av gården på sin tid. Jordbruksministern talade om en balans mellan konsumentintresse och jordbrukarintresse. Det är självfallet en mycket angelägen balansgång, men jag vill understryka att just storleken och omfattningen av det inhemska jordbruket givetvis har mycket stor betydelse ur konsumentens synvinkel. Den gång vi blir beroende av en livsmedelsimport kommer konsumenterna säkert att varsebli vad det innebär att bli beroende i prisavseende. Jag tror att det ligger i konsumenternas intresse att uppehålla en så stor jordbruksproduktion som möjligt. Beträffande småbrukarna vill jag framhålla att det väl ändå är en missuppfattning när man påstår att dessa går omkring och dräller och inte utnyttjar sin arbetskraft helt och därför åstadkommer de stora överskotten och de höga priserna på livsmedel. Såvitt jag förstår är det så enligt avtalet att de som har en mindre areal än normjordbruket inte på något sätt påverkar prisbildningen, utan denna beror av dem som har en större areal och det är ju därpå som lönsamheten beror. Herr talman! Jag skall i detta sammanhang också be att, i anslutning till mitt första anförande, under punkten 2 f få yrka bifall till motionen I: 837, såvitt den behandlas under den ifrågavarande punkten.
Herr talman! Herr Isacson berörde verkningarna av revisionen av jordförvärvslagstiftningen. Han tyckte att det inte hade kommit ut så mycket gott av den ännu. Nå, det tar naturligtvis sin tid och kan inte komma första året. Om herr Isacson talade om industriföretag som integrerat på jordbrukssektorn, kan jag hålla med honom om att det inte har skett i så stor utsträckning. Det har, tror jag, givits två eller tre förvärvstillstånd till företag inom livsmedelssektorn som avser att trygga sin råvarutillförsel.

Vi får kanske anledning att återkomma till detta. Jag noterar med glädje att herr Isacson också är intresserad av utvecklingen på det här området. För att sedan ta upp vad herr Kristiansson sagt om Ööverskottssituationen skulle jag kunna anknyta till mjölkproduktionen och slakten. Åtminstone i medkammaren har i dag talats om uppenbara risker för att vi snart skulle stå med köttbrist. Frågan om utslaktningen och mjölkproduktionen är svårbedömd. Vid prisförhandlingarna, som jag föreställer mig att herr Kristiansson har följt, framhöll statens representanter att man fick vara försiktig med att höja avräkningspriset, ty det skulle kunna leda till att jordbrukarna höll kvar sina produktionsresurser och att vi skulle dras med ett mjölköverskott. Åtminstone något oroande är det att vi under mars och april har haft den lägsta utslaktningen under de tre senaste åren. Både 1965 och 1966 var slakten under mars och april större än vad den blev under samma tid i år. Nedgången är rätt betydande. 1966 slaktades under dessa två månader elva tusen djur. I år har antalet gått ned till fem tusen åtta hundra. Varpå kan detta bero? Under april kan det ha blivit bekant för jordbrukarna att slaktavgiften kommer att sänkas, vilket kan ha hållit igen, men detta var i varje fall inte känt under mars månad, såvitt jag kan förstå. Även om jordbruksorganisationerna har bra kommunikationer ut till medlemmarna, tror jag inte att det kan ha inverkat på marssiffrorna. Det är klart att vi inte kommer att få problem med köttet, om det här fortsätter. Då löser det aktuella överskottsproblemet sig självt, men vi får tillbaka problemet på mejerisektorn, och det kommer att vara lika besvärande för oss. När jag i fjol i den här kammaren resonerade om prissättningen på mjölk och smör, var jag så försiktig att jag sade att man borde kunna finna en lösning som möjliggjorde att inte producentens pris skulle sänkas. Ett par herrar som har deltagit i debatten i dag ställde sig väldigt förvånade till det påståendet. De ansåg det vara orimligt att försöka inbilla jordbrukarna att man skulle kunna hålla ett oförändrat avräkningspris, om man höjde smörpriset och sänkte mjölkpriset. Jag skall inte citera så mycket, men herr Isacson sade då: Herr statsrådet kommer med antaganden, men jag kan inte för mitt liv få ekvationen att gå ihop. Det var att ta till ordentligt. Han sade vidare: »Statsrådet har verkligen inte övertygat mig eller någon annan i kammaren om att det kan komma att bli samma avräkningspris.> Ja, skall man fästa avseende just vid avräkningspriset så hade ju herr Isacson rätt, eftersom vi faktiskt kunnat höja avräkningspriset; men det var ju inte något sådant herr Isacson tänkte på. Jag tycker för min del att vi har överskottsproblemen kvar som en angelägen fråga som vi måste lösa. Förmodligen kommer vi att få dras med dem också under de närmaste åren; och vi bör ha dem under observans. Herr Kristiansson frågade om jag ansåg att vi skall sälja fodersäden eller tänka oss att producera fläsk med den. Det är sannolikt fördelaktigare att sälja fodersäden än att satsa på en fläskproduktion som kan bli för stor. Det är svårt att förvara och avsätta fläsket, som absolut heller inte passar för uhjälpen; man har inte möjligheter att ta emot fläsket. Jag är alltså avgjort för att vi i herr Kristianssons exempel skall försöka bli av med vegetabilierna. Till herr Eskilsson vill jag säga att jag kanske inte i första rummet tänkte på honom när jag talade om den propaganda som har bedrivits. Men det är rätt betecknande, tycker jag, att någon talare i dag har nämnt beloppet 1500 kronor — denna siffra har ju förföljt oss hela året. Trots att statsministern redan före valet klart sade ifrån att den uppgiften, som förekommit i ett flygblad eller en tidning här i Stockholm, var felaktig och att han tog avstånd från den, fortsätter man alltjämt att tala om detta. Det var ju ändå ett olycksfall som vi alla kan råka ut för — inget parti har möjlighet att svära sig fritt på den punkten; en felaktig uppgift kan råka komma in i ett meddelande eller en trycksak. Jag tyckte att statsministern handlade så korrekt som man rimligen kan göra, när han var angelägen att inför hela svenska folket förklara att detta var ett misstag. Men saken hänger kvar i diskussionen. Jag tycker för min del att man kunde vara så generös att man strök ett streck över sådant. Har man inte annat att komma med så tyder det nästan på att argumenten tryter och att man inte har något annat att gripa till i debatten. Med mitt sätt att använda ord uppfattar jag det inte, herr Eskilsson, som någon tvångsåtgärd då man ändrar priserna. Det tvingas vi göra redan nu, och vi blir tvingade att göra det i framtiden. När vi har en överskottsproduktion får vi nog acceptera att gränsskyddet sätts litet grand lägre. Har vi brist på en vara och relationen till världsmarknadspriset ter sig hygglig, kommer vi förmodligen att hellre vilja höja priset på den varan. Det är prispolitiska åtgärder då vi ändrar gränsskyddet, herr Eskilsson. Det är detta vi förhand lar om. Men jag tycker inte att vi skall uppfatta det som tvång. Annars måste man ju förklara att alla justeringar av tullar som skett och kommer att ske här i landet är tvångsåtgärder riktade mot vissa grupper som är beroende av dessa tullar. Trädgårdsnäringens representanter skulle kunna anklaga mig för att skyddsperioden när det gäller äpplen har förkortats — det är tvångsåtgärder. Jag tycker inte att vi skall använda en sådan vokabulär. Den skapar lätt missförstånd. Om herr Eskilsson har åsyftat prisöverväganden av detta slag betyder det ju snarast att vi använder olika uttryckssätt. Herr Pettersson i Kvänum höll ett mycket sympatiskt anförande. Jag vill inte gärna att mitt uttalande här skall tolkas så, att det varit felaktigt att satsa på den ekonomiska föreningsrörelsen. Men kolossalt mycket har ju skett på den sidan — jordbrukarna har kunnat binda mycket kapital i föreningsrörelsen, och jag tror att det väsentligen har varit en fördel. Det skulle föra alldeles för långt om jag plockade fram exempel på fall där jag tror att producenten skulle kunnat få samma priser även om man låtit ett enskilt företag arbeta med förädlingseller distributionsuppgifterna. Jag vill inte ha någon diskussion om kooperationen kontra enskild företagsamhet, men jag tror att man skulle kunna finna sådana exempel om man ville göra det. Sag tycker dock inte att jordbrukarna borde ha satsat så mycket mindre. Här blir det naturligtvis fråga om önsketänkande — jag skulle ha önskat att resurserna varit större. Vi har haft hinder för en arealmässig förstärkning och en starkare satsning — jag tänker på förvärvslagen o.s.v. — men jag tror att vi genom ökad satsning på arealutökning kunde haft ett betydligt säkrare underlag för jordbrukarnas försörjning. Jag har tidigare gjort jämförelser med vad som hänt i andra länder. Jag medger att förhållandena är olika, men nog kan man säga att vi inte ligger i första linjen när det gäller arealmässig utveckling av våra jordbruksföretag När det gäller u-hjälpen säger herr Pettersson att vi inte skall ta maten från dem som svälter. På den punkten är vi överens, herr Pettersson, men vad är det egentligen ni ställer i utsikt? Ni säger att om vi håller en stor jordbruksproduktion här i landet skall vi sitta med vårt eget grötfat en gång i tiden, när det blir ännu mera ont om mat, och kunna klara vår försörjning. Något annat blir det väl egentligen inte av ert resonemang. Jag tycker att vi skall reducera denna fråga till dess rätta proportioner. Världssvältens problem kommer icke att lösas genom våra beslut om den svenska jordbruksproduktionen, inte heller genom jordbruksproduktionen i andra jämförliga länder, utan det måste bli en ökad satsning inom de stora områden i vår värld, där man ännu inte lärt sig eller har resurser att tilllämpa en rationell jordbruksteknik. Jag har besökt sådana områden. I medkammaren åberopades en amerikaresa som jordbruksutskottets ledamöter hade gjort. Jag tror de håller med mig när jag säger att mycket uträttats i Kalifornien. Att i denna halvöken med hjälp av bevattningsanläggningar och andra investeringar få fram denna förnämliga produktion av grönsaker och andra jordbruksalster visar vilka möjligheter som föreligger. Det visar att jorden kan förbättras genom människans påverkan och att vi kan få ett bättre produktionsunderlag. Jag hade tillfälle att i Sovjetunionen, i Kasakstan, se motsvarande insatser efter andra linjer. Där hade man kunnat åstadkomma en betydande produktion av vårvete för att på det sättet förbättra försörjningen i Sovjetunionen. Men den avkastning man hade fått fram i Sovjetunionen var tills vidare ganska blygsam. Det rörde sig om 8 till 9 säckar vete per hektar. Hos oss är det fem eller sex gånger så mycket. Om vi räknar åkerarealen i Indien per capita finner vi att det finns lika mycket åkermark att tillgå i Indien som här i Sverige. Det gäller att göra den marken produktiv, och det bör man ha ganska stora förutsättningar för. Visst kan vi satsa pengar och lösa en del problem, men våra insatser som livsmedelsproducenter är så ringa i detta sammanhang. Av hela världens åkerjord på 1500 miljoner hektar har vi i Sverige 3 miljoner hektar. Det är 2 promille av de totala resurserna. Om jag räknar ut spannmålsarealen kommer jag till samma resultat, 2 promille. Om vi höjer vår produktion med 500 kilo per hektar — någonting som väl inte ligger inom möjligheternas gräns, ty vi har pressat upp vår veteproduktion mycket högt — skulle vi nå samma resultat som om vi fick fram ett enda kilo mer per hektar i världen i övrigt. Och då får vi klart för oss att det är i utvecklingsländerna som vi måste göra en betydande satsning, om man skall kunna skapa ett varaktigt underlag för att människorna där skall kunna äta sig mätta och få leva lika tryggt som vi gör. Om vi i vårt land skall hålla 8a-procentig eller 80-procentig självförsörjning eller var gränsen skall ligga har ju ingen som helst betydelse i detta sammanhang. Att tala om u-länderna, herr Pettersson, tycker jag är att i debatten dra in andra frågor, i och för sig angelägna frågor men frågor som knappast har med vår produktionsvolym att skaffa. Till sist vill jag vända mig till herr Nils Hansson, som var övertygad om att han hade hållit fast vid Waldemar Svenssons ståndpunkt i jordbruksutredningen. Jag vill gärna passa på tillfället att ge ett erkännande ord åt Waldemar Svensson. Jag var mycket tacksam för hans reservation i fråga om småbrukarstödet. Det har jag uttalat även på annat håll. Jag tycker att han har belyst frågan utmärkt. Men vad skriver han i sin reservation när det gäller produktionsvolymen? Han ansluter sig till ståndpunkten att en anpassning nedåt till 80 procent under en angiven period bör accepteras, om de utvecklingstendenser som präglat världsmarknaden och vårt eget näringsliv kommer att bli bestående. Om så inte blir fallet förutsätter ju utredningens majoritet att produktionsmålsättningen skall omprövas. Herr Waldemar Svensson har anslutit sig till jordbruksutredningen på denna punkt, och här är det ju faktiskt så att herr Hansson har lämnat sin partivän i sticket. Han har i stället anslutit sig till herr Häggblom, en annan förtjänstfull ledamot av jordbruksutredningen, men han representerar ju dock högerpartiet. Det är hans tankegångar som har kommit att segra här när det gällt att i den gemensamma borgerliga reservationen bestämma produktionsvolymen. Med detta, herr talman, har jag kompletterat mina tidigare synpunkter i dessa frågor.
Herr talman! Jag gjorde under den senare delen av jordbruksministerns anförande den reflexionen att om man i berörda länder kunde öka skörden med ungefär fem kilo per hektar, då behövde vi inget jordbruk alls i detta land. Så mycket betyder ju den svenska livsmedelsproduktiocnen, så man kan förstå vissas reflexion. Trots detta tror jag att det ändå kan vara rätt bra att ha den. Jag konstaterar också att jordbruksministern inte ånyo gick in på exportförlusterna. Det hade inte heller jag gjort. Jag skulle annars ha fortsatt med en annan exemplifiering. Jag kan ändå inte underlåta att säga att när man beräknar exportförlusterna måste man ta med i bilden att vi här ändå exporterar någonting som vi har tagit av naturtillgångar vilka annars inte blivit utnyttjade i samma utsträckning. Alter nativet här är oftast att plantera skog, och då gäller det att räkna fram vad skogen i stället kommer att ge längre fram, Förmodligen ger den ingenting under den nuvarande jordbruksministerns tid, ej heller under många efterföljande jordbruksministrars tid — hur många vill jag låta vara osagt. Men det går inte att komma förbi det räknestycket. I stället valde jordbruksministern att gå in på frågan om mjölkoch köttproduktionen. Han sade att detta är en svårbedömbar fråga. Det skall jag gärna instämma i. Han avslöjade dock att hans önskemål var att avsevärt minska produktionen. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern här: Vilket är egentligen önskemålet när det gäller mjölkproduktionen? Det finns ju mycket vida gränser inom vilka man kan konsumera mjölkprodukter. Det är bara fråga om hur priserna här internt kommer att avvägas, och det skulle vara mycket intressant att höra vilket slutmål jordbruksministern egentligen har. Han säger att det tycks som om utslaktningen av kor skulle ha stagnerat — i mars och april var siffrorna mycket låga. För den händelse jordbruksministern inte redan har det klart för sig måste jag säga till honom att det naturligtvis finns en gräns under vilken man inte kan så här snabbt minska kostammen. Denna är ju ändå underlaget för jordbrukarnas försörjning. Det avgörande är inte bara det pris man kan teoretiskt få per liter, utan avgörande är också hur stora kvantiteter man får producera och sälja. Så måste den enskilde jordbrukaren se det. Det är inte realistiskt att räkna med en nedbantning av mjölkproduktionen med 4 å 5 procent flera år i följd. Det kan vara möjligt att göra en sådan nedbantning under ett, två eller tre år, men under längre tid går det inte. Jordbruksministern var också inne på prissättningen och framhöll att det exempelvis gick att sänka mjölkpriset i år ehuru vi hade sagt att det skulle vara omöjligt. Jag vill på den punkten upprepa vad jag sade tidigare under debatten, nämligen att det varit möjligt att sänka priset tack vare att finansministern har ställt pengar till förfogande. Jag vill än en gång säga att det blir dyrt för finansministern att lösa in det socialdemokratiska utspelet i jordbruksfrågan. Det råder ingen tvekan om att i detta fall budgetmedel har ställts till förfogande som inte hade behövt användas därest inte priset på k-mjölken hade sänkts. Det bör således göras klart för svenska folket att kmjölkpriset har kunnat sänkas tack vare att budgetmedel har ställts till förfogande. Jordbruksministern säger vidare att vi inte skall ha några långa långsiktiga linjer i prissättningsavtalet utan ett modernt prissättningssystem. Det är enligt hans mening inte möjligt därest man inte sätter sig ned och diskuterar alldeles förutsättningslöst. Jag frågar: Vad är finessen i det senaste jordbruksavtalet, var ligger klarheten i avtalet jämfört med tidigare avtal? Jag tror att om det varit svårt att förstå de avtal vi tidigare haft måste det vara än värre att komma till rätta med det vi nu har att fastställa.

Herr talman! Jag skall be att få fortsätta min korta förra replik och säga vad jag då inte fick sagt. Jag tycker, som jag redan framhållit, att det är mycket glädjande att vi har lyckats komma överens inom utskottet på så många punkter. Men det är till mycket stor del jordbruksministerns förtjänst, trots allt. Han har lärt så pass mycket av debatten och av remissvaren att propositionen blev någonting annat än man kunde befara för ett år sedan. Förutsättningarna för jordbruksutskottet att skriva sitt utlåtande var därför enligt mitt förmenande större än det eljest kunnat vara. En annan sak är att jordbruksministern har skrivit propo sitionen på ett sådant sätt att man i många fall måste försöka tolka vad han menat, och det har gett jordbruksutskottet vissa möjligheter att tolka hans uttalanden på ett generöst sätt. Det är ingen tvekan om att den debatt som hölls i fjol har haft sin stora betydelse. Vi skall emellertid inte gräla om den snö som föll i fjol eller om de mer eller mindre oöverlagda saker som då sades. Låt oss, gärna för mig, stryka ett streck över det, men vad som då sades står ändå kvar som fakta i debatten, som man inte kan springa ifrån. Vad jag nu sagt ger mig anledning att också försvara min uppfattning beträffande mjölkpriset den gången. Jag vill då knyta an till vad herr Kristiansson har sagt. Det nya jordbruksprisavtalet är sådant att nästan vad som helst kan hända på litet längre sikt. Ingen jordbruksminister kan väl ändå vilja göra gällande att detta prisavtal när det gäller mjölken är särskilt klokt upplagt. Jordbrukarna har godtagit det för två år framåt, men det är uppbyggt på ett så konstlat sätt att om inte jordbrukarna själva ser till att mjölkproduktionen minskar med minst 4 procent om året kommer avtalet att leda till inte en förbättring utan i bästa fall ett oförändrat mjölkpris. Vad som kommer att hända efter två år blir mycket intressant att se. Vi har dock kommit underfund med att de linjer som jordbruksutredningen skisserade är orealistiska. När mjölkpriset kommer att ligga vid 14 å 15 kronor per kilogram torde smöret vara praktiskt taget osäljbart. Problematiken finns dock kvar i dag på samma sätt som för ett år sedan. Det är skickligt att så att säga ha kunnat svänga runt hörnet i den här frågan och ordna saken under två år framåt. Det är skickligt gjort, men framtidsfrågorna har inte därmed lösts.

Herr talman! Jag hade kanske i och för sig kunnat avstå från denna replik. Men när jordbruksministern gör gällande att det inte skulle vara riktigt fair att föra in frågor med en global aspekt i denna vår jordbrukspolitiska debatt vill jag anmäla att jag har en något annan mening. Jag tycker att det är just mot denna bakgrund som vi skall försöka att bedöma vår svenska jordbrukspolitik. Låt mig gärna understryka att det inte är fråga om att producera livsmedel för att hjälpa andra utan just det som jag tidigare anförde, nämligen i vilken utsträckning vi skall kunna klara oss själva. Jag förstår inte jordbruksministerns resonemang att det skulle vara ointressant ur jordbrukspolitisk synpunkt om självförsörjningsgraden ligger vid 80 eller 90 procent. Det är enligt min mening en ganska intressant fråga. Jordbruksministern citerade ett antal uttalanden bl.a. av den amerikanske jordbruksministern Freeman, men jag skulle också kunna citera jordbruksministern, som vid flera tillfällen klart givit uttryck för sin mening om nödvändigheten av att inte minst USA tänker om beträffande produktionsmålsättningen. Beträffande den svenska föreningsrörelsen vill jag hänvisa till det gamla ordspråket som säger att vi inte vet vad vi har förrän det är borta. Jag tror inte att statsrådet Holmqvist vill säga till företrädarna för EEC-området att de skall upphöra med det arbete som nu där bedrivs för att stimulera till en jordbrukskooperation — d. v. s. att jordbrukarna i samverkan skall försöka att uppsamla och marknadsföra sin produktion — bara därför att motsvarande strävanden inte varit till någon väsentlig nytta i Sverige. — Orimligt! — Jag kan tyvärr inte utläsa kontentan av jordbruksministerns resonemang på annat sätt efter det uttalande som statsrådet gjort. I USA vill man på allt sätt från ansvariga politiker stimulera jordbrukarna till samverkan för att följa varan vidare från producentledet till konsumenten.
Herr talman! Jag vill bara framhålla att jag inte riktigt förstår statsrådets replik. Han menade att jag eller mitt parti skulle ha slutit an till herr Häggbloms åsikter. Jag tycker att hela vår motion och den motivering vi anfört visar att det är en Waldemar Svenssons linje vi fullföljer. Att vi se dan uttrycker vissa farhågor för att utvecklingen — med den trend den i dag bevisligen har — kan drivas allt för långt i produktionspressande riktning är väl rätt naturligt. Vi skall komma ihåg att vår jordbruksproduktion olika år alltefter årsmånen varierar med åtminstone +10 procent och att bruttoproduktion och nettoproduktion inte är samma sak. Såvitt jag förstår är det med den utveckling vi har en betydande risk för att vi 1980 kommer att befinna oss under de 80 procent som vi har betecknat som gräns för en nöjaktig beredskap för framtiden.